Herr talman! I detta betänkande tar näringsutskottet upp fem motioner som behandlar fyra branscher — bilverkstäder, byggföretag, restauranger och städföretag. Dessa branscher har det gemensamt att det där finns en icke obetydlig och växande undervegetation av mindre nogräknade företag. Det är företag som inte betalar de skatter och arbetsgivaravgifter som företagen skall betala och som därigenom många gånger kan bjuda under seriösa företag i konkurrensen om kunderna. Den negativa effekten av detta är tvåfaldig. Dels gör företagen inte rätt för sig gentemot det allmänna — företagen begår skattebrott. De vältrar därmed över sina förpliktelser på andra skattebetalare. Dels konkurrerar dessa företag ut de seriöst arbetande företagen, som får det allt svårare att arbeta vidare. Alla är medvetna om att situationen i dessa branscher blir allt besvärligare. Fiffelföretagen breder ut sig, och de seriöst arbetande företagen trängs mot väggen. Inför behandlingen av detta ärende uppvaktades näringsutskottet av representanter för Motorbranschens riksförbund under ledning av en bekant i denna kammare, nämligen den förre moderatriksdagsmannen Sven-Olov Träff. Utskottet uppvaktades också av de fackliga organisationerna. De uppvaktande belyste hur branschens företag fått det allt svårare, tvingats krympa sin verksamhet och avskeda folk i betydande omfattning, medan icke skattebetalande källarfirmor med kontoret på fickan brett ut sig alltmer. Vad man nu begärde av utskottet och riksdagen var ett branschregister över bilverkstäderna för att myndigheterna skall kunna hålla en bättre uppsikt över branschen och därigenom lättare komma åt företag som arbetar på ett oegentligt sätt. Från socialdemokratiskt håll i utskottet stöder vi detta krav, som också innebär ett tillmötesgående av en moderat motion med Wiggo Komstedt som första namn. Vi är förvånade över att man från borgerligt håll i utskottet inte ens velat gå så långt i kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Det gäller inte bara, som jag sade inledningsvis, att vissa företag begår skattebrott. Det gäller ju dessutom att seriösa företag slås ut i en ökande takt genom att de inte kan konkurrera med de skattefuskande företagen. När det sedan gäller motionskraven på en direkt etableringskontroll är vi socialdemokrater av naturliga skäl mera tveksamma. Det är ett ganska stort steg att ta. Här gäller det bl.a. principen om näringsfrihet, och den skall man naturligtvis inte tumma på i onödan. Det gäller också behovet av förnyelse i olika branscher som ofta kommer via etablering av nya företag. Å andra sidan kommer man inte ifrån att situationen för de seriöst arbetande småföretagen och deras anställda nu är så svår i vissa branscher som utsätts för ekonomisk brottslighet att en etableringskontroll också måste övervägas. Näringsutskottets socialdemokrater har därför i ett yttrande till justitieutskottet angående åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten föreslagit att en utredning skall tillsättas för att pröva frågan om etableringskontroll i branscher där den här typen av problem finns. Vi vill också att man i så fall prövar hur etableringskontrollen skall utformas för att inte hindra de nyttiga och de riktiga nyetableringarna. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till de socialdemokratiska reservationerna 1-4 i näringsutskottets betänkande.

Herr talman! Jag skall begränsa mitt inlägg till att avse vpk-motionen och går inte in på de övriga frågorna.

En relativt stor andel som arbetar på icke dagtid eller helger — 56 96 arbetade enbart vardagar på dagtid. Vad man här kunde ha tillagt och som framgår av utredningen är att arbetsmiljö och arbetsförhållanden för städare är dåliga. Exempelvis saknade 44 96 omklädningsrum, och 51 96 saknade tillgång till klädskåp. 32 Jo av direktanställda städare, främst i mindre företag, saknade tillgång till städrum med utslagsvask. Arbetet är så tungt att ingen under längre tid orkar arbeta på heltid. Personalomsättningen bland städarna är hög — för den rörliga delen av städare hos städentreprenadföretagen ca tre gånger per år. Städarna ligger trots sitt tunga jobb och sina dåliga arbetsförhållanden längst ner på löneskalan. Där konstaterar utredningen att städare inom Fastighetsanställdas förbund som arbetar i städentreprenadföretag sammantaget ligger sämst till vad avser ordinarie timlön samt timgränser och timersättningar för obekväm arbetstid. Vilka löner som utgår till de fackligt oorganiserade städarna framgår inte av utredningen. Men enligt den utredning som jämställdhetsdelegationen gjort ligger lönerna för oorganiserade kvinnor betydligt lägre än för de fackligt organiserade. Betingslön är en speciell löneform som förekommer främst inom städbranschen. Systemet med beting och betingslöner är ett sätt att hålla lönekostnaderna nere för arbetsköparna. Genom inarbetning av en fastställd arbetstid ges sken av en högre timlöneersättning. Beting är den lömskaste formen av ackordssystem, därför att inarbetningen av arbetstid är inlagd innan timlönen fastställs. Städning på beting leder också i större utsträckning tilltidig utslitning och utslagning av städare. Detta drabbar hårt. Eftersom en stor andel städare saknar anställningsbevis, så undandras dessa såväl sociala förmåner som anställningstrygghet. Den borgerliga regeringens svångremspolitik och angrepp på den offentliga sektorn har ytterligare aktualiserat vår motion. Städning i egen regi eller städning på entreprenad är en politisk fråga. Och det är inte så länge sedan Svenska Dagbladet gick ut med en helsidesrubrik och en artikel där man påstår att kommuner och landsting skulle tjäna tiotals miljoner på att låta entreprenörer ta hand om all städning i offentliga lokaler. I dag står städbolagen för ungefär en fjärdedel. Att det sedan är städarna som genom sämre anställningstrygghet, sämre arbetsmiljö och sämre löner får betala en del av de besparingar man tror sig göra bekymrar inte, — inte heller att staten genom minskade skatteintäkter får betala den övriga delen av kostnaden och dessutom betala städbolagens vinster. Detta ingår i den fria företagsamheten och näringsfriheten som de borgerliga ständigt slår vakt om. För regeringspartierna kan ju inte komma ifrån de problem inom städbranschen som utredningen har definierat mot bakgrund av det faktamaterial som den tagit fram och hänfört till två huvudområden. Det ena är sådana problem som sammanhänger med inslaget av oegentligheter i samband med städentreprenadföretagens näringsutövning. Det andra är sådana problem som jag redan nämnt och som sammanhänger med de arbetsoch anställningsförhållanden som städarna arbetar under. Vad gäller den första delen, så fastslår utredningen att det föreligger brister i städentreprenadföretagens fullgörande av sina skyldigheter när det gäller erläggande av skatter och arbetsgivaravgifter. Detta har utredningen fått belagt genom en enkät till bl.a. samtliga lokala skattemyndigheter och kronofogdemyndigheter. Vidare sägs i utredningen att vissa omständigheter talar för att s.k. uthyrning av arbetskraft eller olaga arbetsförmedling bedrivs i städbranschen. Jag vill bestyrka vad utredningen kommit fram till genom att beskriva ett i år i Stockholm avslöjat fall av grovt bedrägeri. Fyra handelsbolag lierade med ett storföretag i städbranschen har fuskat bort 4,2 milj.kr., genom att inte betala skatt och avgifter. Städbolaget är ett av de största i Sverige med 400 anställda och en omsättning på 30 milj.kr. Fusket har pågått under flera år. Huvudbolaget har anlitat fyra handelsbolag som egentligen inte drivit någon affärsverksamhet. Men handelsbolagen har ordnat tillfällig arbetskraft när det behövts extra personal. Dessa anställda arbetade under städbolagets arbetsledning och på dess arbetsplatser. Handelsbolagen har tagit emot betalning från städbolaget och sedan avlönat sin arbetskraft, som jobbat för nettolön utan kvitto och skatteavdrag. Det är svårt att tro att städbolaget, som ändå klassats som ett av de seriösa företagen, hade andra avsikter än att komma ifrån skatter och andra avgifter genom bildandet av handelsbolag. Självfallet blir det också en omöjlighet för kommuner och landsting att konkurrera i det anbudsgivande som det här rör sig om. En helt snedvriden konkurrens: å ena sidan nettolöner utan kvitto och skatteavdrag och sociala avgifter, å andra sidan anbud räknat på normala omkostnader, skatter och arbetsgivaravgifter betalda enligt lag. Vi har i dag ett mindre antal stora bolag etablerade i städbranschen. Vi har ca 800 registrerade bolag enligt statistiska centralbyrån. Men det finns dessutom flera tusen mindre bolag, med bara ett fåtal anställda och ofta med kontoret på fickan — bolag med en total avsaknad av respekt för fackliga avtal, ATP-skyldighet eller miljökrav. Det är utvecklingen främst under 1970-talet som gett vpk anledning att ställa krav om införandet av etableringskontroll i form av obligatorisk tillståndsgivning för städbolag. Det som presenterades i utredningen som kom förra året styrker våra krav. Vad vi saknar är konkreta förslag till åtgärder mot de missförhållanden som klart dokumenterats finns. Det andra yrkandet i motionen är också viktigt med vetskap om den borgerliga regeringens angrepp på den offentliga sektorn och dess verksamhet som man i allt större utsträckning vill privatisera. Effektiviteten i samhället kan ökas genom utveckling av entreprenadsystemet — det är Sveriges hantverksoch industriorganisations recept, som man gått ut med i en särskild skrift. Anlita dessa företag — det blir billigare och bättre, säger man. Frågan är då: Billigare och bättre för vem? Det blir i varje fall inte billigare eller bättre för vare sig skattebetalarna eller de anställda. Vinsterna hamnar i de här fallen enbart i de privata städbolagens fickor. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall dels till reservation 4 beträffande etableringskontroll för städbolag, dels till yrkande 2 i den vpk-motion som behandlas i detta betänkande.

Herr talman! I näringsutskottets betänkande nr 2 finns fyra reservationer. Den första behandlar ett krav på införande av branschregister för bilverkstäder. Reservation nr 2 behandlar krav på införande av branschregister och utredning av etableringskontroll inom byggbranschen. Reservation nr 3 vill ha en utredning om etableringskontroll inom hotelloch restaurangbranschen, och reservation nr 4 vill utreda en etableringskontroll inom städbranschen. För att börja med bilverkstäderna kan det sägas att det nog inte råder någon som helst tvekan om att det finns stora problem inom bilbranschen. Särskilt bilverkstäder har under senare år fått vidkännas en allt svårare konkurrens från mindre seriösa företagare. Jag vill betona att det inte finns några åsiktsskillnader mellan utskottets majoritet och reservanterna i fråga om att man bör komma till rätta med denna typ av oseriösa företagare så snart det över huvud taget går. Trots detta får man inte glömma att det finns ett mycket stort antal både nya och mindre företagare inom bilverkstadsbranschen som är både seriösa och samhällsnyttiga. Åtgärder mot oseriösa företag får inte leda till att dessa nya småföretag begränsas i eller hindras från att starta sin verksamhet. Tvärtom måste nya småföretag stödjas i starten — detta även inom bilverkstadsbranschen. I reservation nr 1 vill reservanterna ha ett särskilt bilregister. Vi anser från utskottsmajoriteten att detta är ett ställningstagande som kommer alldeles för tidigt. Statskontoret fick i april föregående år i uppdrag av regeringen att tillsammans med statistiska centralbyrån och riksskatteverket till den 1 juni i år komma med ett förslag om basregister innefattande samtliga företag, arbetstillfällen och organisationer. Med hänvisning till detta finns det ingen anledning att bifalla de motioner som reservation nr 1 stöder sig på. Det utredningsförslag som snart kommer att läggas fram tillgodoser förhoppningsvis en rad av de synpunkter som framförs i reservation nr 1. Regeringen har vidare i augusti 1979 gett konsumentverket i uppgift att intensifiera sin tillsyn över bilverkstadsbranschen. I reservation nr 2, som gäller byggbranschen, vill man utreda ett förslag till etableringskontroll inom denna bransch. SIND 1976:2 är en utredning om bl.a. en eventuell etableringskontroll inom byggbranschen. Den utredningen ansåg att det inte fanns tillräckligt material för ett förslag om etableringskontroll inom byggbranschen. Sedan dess har konkurslagen kommit att skärpas. Skärpningen gäller materiella konkursgäldenärers rörelsefrihet och tvångsmedel mot konkursgäldenärer. Vidare har det fr.o.m. den 1 juli 1980 införts en möjlighet att meddela näringsförbud vid ett uppenbart missbruk av konkursinstitutet. Vi finner en etableringskontroll vara föga effektiv, och dessutom motverkar den delvis sina egna syften. Hotelloch restaurangbranschen utreddes så sent som 1978. Inom denna bransch finns en typ av etableringstillstånd vad gäller alkoholhaltiga drycker. Det är ingen som helst tvekan här heller om att det finns anledning att se allvarligt på alla typer av missbruk av företagande inom speciellt hotelloch restaurangbranschen. Det har hävdats att alla sorter av osunt företagande finns inom denna bransch alltifrån skattefusk, förhindrande av uppbörd av avgifter, konkurser och dålig bokföring till samband med narkotikahandel, samband med prostitution, svarta pengar, illegal arbetskraft och diverse brottssyndikat. Trots detta har jag svårt att se att någon form av etableringskontroll utöver etableringstillstånd för servering av alkoholhaltiga drycker skulle kunna förbättra laglydnaden inom branschen. Det finns all anledning att hela tiden ha i åtanke att ett alltför byråkratiskt system allvarligt kan försvåra olika former av nyföretagande. Nyföretagandet inom hotelloch restaurangbranschen har i stora stycken utvecklats i positiv riktning och förnyat denna bransch på ett önskvärt sätt. Jag har svårt att se att etableringskontroll skulle kunna utgöra något ändamålsenligt medel att komma till rätta med de svårartade former av brott som tidigare refererats till. Risken är uppenbar att resultatet i stället skulle bli att nyföretagandet allvarligt försvårades. Städbranschutredningen, som redan tidigare varit uppe i denna debatt, avlämnade sitt slutbetänkande 1979. Även denna bransch är med andra ord utredd helt nyligen. Jag kan inte heller på detta område finna någon som helst anledning att tro att laglydighet och nyföretagande skulle gynnas av att man införde etableringskontroll. Jag finner det heller inte särskilt meningsfullt att ånyo utreda branschen med syfte på etableringskontroll, eftersom branschen har utretts så sent som 1979. Jag vill gärna erinra denna kammare om att det var genom att man avskaffade det genomreglerade skråväsendet under senare hälften av 1800-talet som det svenska näringslivets utveckling tog fart. Införandet av näringsfriheten, det fria företagandet, var en viktig orsak till den snabba ekonomiska tillväxt och välfärdstillväxt som vi har haft under 1900-talet. De reservationer som föreligger i näringsutskottets betänkande nr 2 går i motsatt riktning och reservanterna vill närmast införa — eller i varje fall utreda — en ny reglering, en ny etableringskontroll, som knappast kan gagna näringsfriheten eller ens laglydigheten vad gäller efterlevnad av gällande lagar och skatteregler. Inskränkningarna i näringsfriheten har varit väldigt få här i Sverige.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

Herr talman! Det blir riktigt intressant när Per Westerberg svingar sig upp till de stora ideologiska höjderna och hänvisar till avskaffandet av skråväsendet som grund till de kommande ekonomiska framstegen i Sverige. Men det är inte den debatten vi för i dag, utan diskussionen gäller hur vi skall komma till rätta med avarterna inom branscher som är utsatta för en kvalificerad ekonomisk brottslighet i ökande och oroande utsträckning. Jag tror inte att de småföretagare som försöker arbeta med lagliga medel i dessa branscher är särskilt nöjda med hänvisningar till att det var avskaffandet av skråväsendet som på sin tid — tillsammans med andra faktorer — medförde möjligheter att få ett ekonomiskt uppsving. Det viktiga är ju att vi tar itu med de problem som existerar för stunden och att vi gör det bestämt. Per Westerberg säger att det inte existerar några åsiktsskillnader när det gäller problembeskrivningen i de här branscherna — bilverkstäder, restauranger, städföretag och liknande. Däremot kan vi konstatera att den skillnaden ändå finns att reservanterna, socialdemokraterna i utskottet, vill göra något åt denna situation, medan den borgerliga majoriteten inte vill göra någonting. De hänvisningar som görs till olika utredningar kan jag bara betrakta som rena undanflykter. Hänvisningen till att statskontoret har fått i uppdrag att upprätta ett basregister med grundläggande uppgifter om företag och organisationer och att det skulle vara en ersättning för det branschregister över bilverkstäderna som de anställda och företagarna inom Motorbranschens riksförbund gemensamt har begärt håller helt enkelt inte. Det är ett grundläggande statistiskt register som i princip skall omfatta samtliga omkring 250 000 småföretag och större företag. Det kan aldrig bli något annat än ett basregister med en mängd luckor i. Det kan aldrig användas som en informationskälla så att man skall kunna ta itu med fiffelföretag. Den hänvisningen betraktar vi från vårt håll alltså som en ren och skär undanmanöver därför att man icke vill göra någonting. När det gäller branschregister på byggsidan vill man inte heller gå vidare. Man vill inte vara med på en etableringsutredning. Där hänvisar man till SIND:s utredning. Den avser förhållandena i början av 1970-talet, men sedan dess har situationen ytterligare starkt försämrats inom byggbranschen och när det gäller skuttarna. Inte heller den hänvisningen, herr talman, är relevant i dagens situation. Jag kan inte annat än att återigen yrka bifall till de fyra reservationerna från socialdemokratiskt håll.
Herr talman! Per Westerberg sade att det finns seriösa småföretag, och det har väl aldrig någon ifrågasatt. Men det är ju just för att skydda de seriösa företagen som den här kontrollen behövs. Jag kan inte förstå hur de seriösa företagen skall kunna konkurrera, om det är fritt fram att — som de här städbolagen gör — konkurrera utan hänsyn till något som helst socialt ansvar. Om man har litet sunt förnuft borde man inse att det är fördelaktigt med städning i egen regi, med direkt anställd personal, för det är helt klart att det är fördyrande med sådana mellanhänder som städentreprenörerna utgör. Städbolagen skall ju inte bara klara sina administrativa kostnader, de skall också ha en vinst av verksamheten. Den vinsten kan de bara få genom ett otillbörligt utnyttjande av de anställda — genom underbetalning, ökad stress och utslagning. Det är s.k. hemmafruar och invandrare utan facklig förankring som man vänder sig till. Detta är ett faktum som gäller de flesta städbolagen. Kunskapen om hur man handskas med olika material är plus minus noll. Det finns många fall där kommuner har åsamkats kostnader för stora reparationer, exempelvis till följd av att man tvingats byta hela golv. Det finns verkligen ett behov av sanering inom detta verksamhetsområde. Jag fäste mig vid en annan sak som Per Westerberg anförde. Han sade att bilföretagen skall granskas av konsumentverket. Men jag har svårt att tro att konsumentverket, som är det verk som får de största nedskärningarna i årets budgetproposition, skall kunna klara några nya uppgifter. Jag skulle vilja ha någon förklaring till hur det skall gå till.
Herr talman! Visst finns det inom vissa branscher problem med oseriöst företagande. Jag har också tidigare betonat att vi skall försöka komma till rätta med dessa problem. Att problemen har accentuerats allteftersom vi fått ett allt högre skattetryck är också helt klart. Näringsoch etableringsfriheten är något som småföretagarna — oavsett vad Lennart Pettersson och Karin Nordlander säger — är väldigt aktsamma om. De vill ha kvar rätten att etablera sig och eftersträvar inte någon form av etableringskontroll. Däremot är de lika angelägna som vi att få bort det oseriösa företagandet, skattefusket, fusket med olika former av avgifter, med moms osv. Man bör ha klart för sig att det basregister som statskontoret i samarbete med statistiska centralbyrån skall lägga fram förslag om till den 1 juni i år, är ett steg mot att registrera alla företagare, arbetsgivare och organisationer. Det är ett sätt att göra skattemyndigheten medveten om alla de arbetsplatser som finns, och det kan förutom tillgodoseendet av den rena skatteindrivningen också leda till översyn av arbetarskydd och mycket annat. Jag tror inte att man får till stånd en sanering av en bransch genom etableringskontroll. Den avser i stället att tillse att gällande skattelagstiftning och andra lagar och förordningar efterlevs. Jag skulle även vilja fråga Lennart Pettersson var han egentligen vill sätta stopp för etableringskontrollen. Vilka nya branscher är det egentligen som kommer i fråga efter dessa branscher? Det finns en risk för att man beträffande bransch efter bransch kommer att påtala att det finns oseriösa företagare. Vad skiljer exempelvis ett bilverkstadsregister från ett basregister? Är inte också övriga branscher intressanta i vad gäller etableringskontroll? Varför vill man inte utreda dem över hela linjen? Ser inte Lennart Pettersson risken för byråkrati och ett minskat nyföretagande i vårt land, om man går in för etableringskontroll, som ett allvarligt problem?
Herr talman! När det gäller de branscher som vi diskuterar i dag är alla medvetna om att ekonomisk brottslighet och skatteundandragande är extremt vanliga. Jag tror att det går en ganska skarp gräns mellan dessa branscher och många andra. Det är därför som denna diskussion har kommit upp och som också näringslivets organisationer är oroade. Det är vidare uppenbart att vad Per Westerberg i första hand diskuterar är etableringskontrollen, medan han däremot inte vill ta upp någon som helst debatt om de krav som förts fram från näringslivets organisationer, avseende branschregister inom vissa näringsgrenar syftande till att ge större möjligheter att inskrida mot de företag som inte uppfyller sina skyldigheter. Vi har från socialdemokratiskt håll icke bundit oss för etableringskontroll i någon av dessa branscher, men vi säger att situationen är så allvarlig att man måste se igenom förhållandena noga och väga föroch nackdelar mot varandra. Det är så vi vill gå fram i dagens läge, och jag tycker mot bakgrund av den uppvaktning som skett i näringsutskottet att Per Westerberg borde ha förståelse för detta. Branschregister är måhända en alldeles utmärkt metod för att undvika det som Per Westerberg tycker väsentligt sämre om, nämligen etableringskontroll. Det är mycket möjligt att det räcker med en sådan ökad insyn, och det är därför som vi ställt oss bakom det krav på denna som också branschens organisationer har fört fram. Det gäller däremot inte beträffande det övergripande företagarregister som statistiska centralbyrån skall arbeta med. Det är inte den typen av register som kan användas i en operativ verksamhet. Den möjligheten kan vi alltså bara föra åt sidan. Det är på den punkten fråga om en ren undanmanöver från utskottsmajoriteten. Det går heller inte att hänvisa till åtgärder med stöd av konkurslagstiftningen för att komma åt företagare som inte gör rätt för sig i vissa avseenden. De företag som vi talar om lever och frodas och går aldrig i konkurs. De betalar ju inte skatter på vanligt sätt utan arbetar enligt nettolöneprincipen och betalar inte heller in arbetsgivaravgifter. De går inte i konkurs. Konkurslagstiftningen är i de flesta fall på intet sätt tillämplig gentemot dem. Också här är det fråga om en typisk undanmanöver från utskottsmajoriteten. Jag hade hoppats att vi här skulle få en seriös debatt i en fråga som såvitt jag uppfattat också småföretagarnas organisationer ser mycket allvarligt på. Vi kan icke ha två kategorier av småföretag i vårt land: de som icke betalar skatt och de som betalar skatt. Förr eller senare kommer de oseriösa företagen att fullständigt äta ut de seriösa och laglydiga företagen i vårt land, om vi icke gör något mot detta. Det kan ske med många andra metoder än de här aktuella. Vi har tagit upp tanken på branschregister och vill utreda frågan om etableringskontroll. Där står vi, och jag tycker att Per Westerberg kunde ha förståelse för vår argumentering på den punkten.
Herr talman! Jag vill betona att näringslivets organisationer alltså inte är för etableringskontroll. Däremot är man för att få bukt med det oseriösa företagandet. Jag vill ånyo återkomma till frågan om branschregister kontra basregister. Visst finns det företag som vill ha detta branschregister när det gäller bilverkstäder. Jag jobbar själv inom bilindustrin och är väl medveten om problemen. Jag konfronteras dagligen på min arbetsplats på Saab-Scania med de problem våra återförsäljare har med oseriösa bilverkstäder. Men en etableringskontroll är inget medel mot detta. Ett basregister skulle, så vitt jag kan bedöma, icke innebära någon större skillnad gentemot ett branschregister. Där skulle man kunna lista alla arbetsgivare som har anställda. Man skulle därigenom kunna kontrollera om arbetsgivarna betalar sina skatter och avgifter. Vad är det för hemliga saker som Lennart Petterssons branschregister skulle innehålla och som skulle göra att man på ett mycket effektivare sätt än genom ett basregister skulle kunna kontrollera att lagar och förordningar efterlevs? Är det någon form av svarta böcker man skall föra eller vad är det fråga om? Frågan om etableringskontroll på de här nämnda områdena har varit föremål för en utredning som helt nyligen har avslutats. Jag tycker inte att det finns några skäl att starta nya utredningar nästan omedelbart efter det att föregående utredningar om etableringskontroll har avslutats. Dessutom är jag överraskad av att Lennart Pettersson inte tycks värdera den skärpning av konkurslagstiftningen som har skett. Detta är ett medel även mot oseriösa företag.

Herr talman! Jag och ett par partivänner har motionerat om en utredning av det som håller på att hända inom byggbranschen. Vi ville ha en översyn av dessa förhållanden. I slutet av 1979 gjorde tidningen Arbetet och byggfacken i Malmö en liten utredning om hur det ser ut på den s.k. skuttsidan. Man tittade på 20 skuttares affärer, och det visade sig att de bara betalade en tredjedel av den skatt som en yrkesarbetare inom byggnadsarbetarkåren betalade. Kunde man genom en så liten utredning få fram så stora olägenheter borde man kunna göra en statlig utredning som såg över hela branschen. Därför motionerar vi om att detta skulle ske. Lennart Pettersson nämnde två skäl för en sådan här utredning. Han talade om undandragande av skatt och om konkurrensförhållandena. Det finns flera skäl, och jag skall nämna två till. Oftast är det på det sättet att de som anlitar de här skuttarna får ett mycket dåligt arbete utfört. Som konsumenter har de oftast ingen möjlighet att reklamera arbetet, eftersom skuttarna inte är etablerade på något sätt utan har kontoret på fickan och verktygen i en liten spann. Konsumenterna kommer alltså i kläm. En mycket allvarligare sak är den som jag tog uppi en motion i förfjol. Det gäller frågan om vem som har arbetsgivaransvar om man anlitar arbetskraft på detta sätt. Det går nämligen oftast på lösa boliner. Det händer sällan att en företagare som erbjuder sina tjänster på det här sättet talar om för konsumenten att denna har arbetsgivaransvar. Upplysningarna kommer först i efterhand. Oftast kan det ske i form av krav på arbetsgivaravgifter och sociala avgifter, om arbetstagaren deklarerar för det han tjänat genom arbetet. Men det kan hända att en olycka inträffar, och det har också hänt att en skuttare råkat ut för en olycka. Det visade sig då att den som hade hyrt honom för ett litet arbete fick betala kostnaden för läkarvården och hela den sjukdomssituation som vederbörande hamnade i. Mina partivänner i utskottet har reserverat sig till förmån för motionen. Det gäller reservation nr 2, och jag vill yrka bifall till den. Per Westerberg åberopar SIND-utredningen, som snart är tio år gammal. Skall man åberopa dessa utredningar som gjordes i början av 1970-talet, när man ser hur allting har förändrats under 1970-talet, så tror jag att utvecklingen på detta område kommer att stå stilla. Ett branschregister inom byggbranschen skulle inte på något sätt störa de seriösa företagare som i dag arbetar där. Jag tror tvärtom att det skulle vara en mycket stor fördel för dem. De skulle då kunna få en bättre konkurrenssituation. Man skulle också från konsumenthåll kunna kräva bättre information av dem som erbjuder sina tjänster. De som brukar stå här och säga sig vilja slåss för småföretagarna har verkligen en chans i dag att ställa upp för reservation 2. Det är ju endast en utredning vi vill ha om hur förhållandena är på byggmarknaden. Jag yrkar alltså bifall till reservation nr 2.
Herr talman! Jag vill ånyo betona att småföretagen självfallet är intresserade av att få seriösa företag att konkurrera med. Däremot är etableringskontroll ett steg för långt ur deras synvinkel. Jag delar Hans Petterssons uppfattning att det finns problem inom byggbranschen med oseriösa företagare eller hantverkare som struntar i sociala avgifter, struntar i att betala full skatt osv. Men jag tycker ändå att det önskemål om branschregister Hans Pettersson talar om tillgodoses via ett basregister, som innebär att man kan se på alla företag i alla branscher, inte bara byggbranschen, för att försöka få bättre efterlevnad av nuvarande förordningar och lagstiftning. Jag vill betona att man genom detta register dessutom får möjligheter att se till att det blir ett bättre arbetarskydd på de företag vilkas existens myndigheterna nu inte ens känner till. Det är genom det registret man skall kunna komma till rätta med de problem det är fråga om.
Herr talman! Per Westerberg har här räknat upp en hel rad olägenheter som sammanhänger med de lösa etableringarna, och han säger att han sympatiserar med våra tankegångar. Han har också sagt att han vill komma till rätta med de missförhållanden som råder. Men jag frågar: Hur skall det ske? Man vill inte ens ställa upp när det gäller att göra en utredning om hur förhållandena är — trots att man vill komma till rätta med dem. När det gäller att komma åt organiserad ekonomisk brottslighet och hela den problematik som vi har inom restaurangnäringen och som Per Westerberg själv nämnde, är det oftast så att man säger att man gärna vill ställa upp och hjälpa till, men sedan kryper man bakom honnörsord som rättstrygghet, personlig integritet och näringsfrihet. Ställ upp när vi vill göra en utredning om hur de branscher ser ut som det här är fråga om! Då är jag säker på att vi kommer en lång bit på väg när det gäller att bekämpa den ekonomiska brottsligheten.
Herr talman! Jag får gå upp i debatten en gång till och något bemöta Per Westerbergs argumentering när det gäller det beramade basregistret. Varje gång Per Westerberg begär ordet blir detta register alltmer omfångsrikt, och det innehåller uppenbarligen alltmer uppgifter. Låt mig återigen få repetera att detta är ett statistiskt grundregister. Det kommer aldrig att få högre effektivitet än ungefär 95 70. Det är inte heller gjort för det ändamål vi här diskuterar — det är gjort för statistiska uppgifter. Påståendena om att detta basregister skulle innehålla uppgifter om huruvida företagen i fråga har betalat skatt, sociala avgifter och arbetsgivaravgifter, är helt gripna ur luften. Det finns icke underlag för detta i de utredningar som görs på den här punkten. Det kommer inte heller att bli så, för det kommer man av andra skäl inte att tillåta. Därför är basregistret, som Per Westerberg nu blåser upp till något så effektivt, mycket dåligt och föga användbart för det ändamål som Per Westerberg vill använda det till. Vad som behövs är ett direkt probleminriktat branschregister för de branscher som har problem till följd av den ekonomiska brottsligheten, så att man får en ökad insyn i vilka företag som finns inom resp. bransch. Det är alltså fråga om ett register som verkligen kan skötas på ett sådant sätt att det hålls aktuellt till hundra procent. På basis av det registret kan man sedan vidta olika åtgärder. Det är den typen av register vi behöver för detta ändamål — inte ett nytt statistiskt basregister. Ett sådant kommer inte att uppfylla de krav som Per Westerberg tror att det skall uppfylla. Därför är, som jag har sagt tidigare, hänvisningen till basregistret en ren och skär undanmanöver.
Herr talman! Det är något överraskande att Lennart Pettersson inte tycker att man behöver det här basregistret över företagare/arbetsgivare inom samtliga branscher. Jag tycker att det är en helt naturlig idé att upprätta ett sådant register för att man skall kunna effektivisera indrivning av skatter och avgifter. Avsikten är ju att basregistret skall omfatta alla företag och organisationer, alltså även de som eventuellt kan hålla på med oseriöst företagande. Jag kan tala om i min egenskap av anställd på Saab-Scania att det stora problemet är att verkligen finna de företag som icke är seriösa, s.k. svarta bilverkstäder. Det är svårt att visa att de verkligen existerar, så att skattemyndigheter, arbetarskyddsinspektion m.fl. blir medvetna om dem och kan se till att lagar och förordningar efterlevs. Ett basregister har samma förutsättningar som ett branschregister att kunna få med alla dessa arbetsgivare. Jag tror därför att upprättandet av ett basregister är ett effektivt sätt att få till stånd skatteindrivning och bättre efterlevnad av lagar och förordningar.

Herr talman! I det här betänkandet vinner förbudsivrarna nya framgångar. Nu är det flipperspel som skall bort och som förklaras vara orsak till mycket fördärv i samhället. Jag tror väl inte att soch vpk-motionärerna hade fått utskottet med sig om inte Sven G. Andersson, känd från sin kamp mot de enarmade banditerna, bestämt sig för att dra i härnad också mot flipperspelen. Det som är både allvarligt och ledsamt är att förbudsivrarna gör det så lätt för sig. Man hoppar på någon företeelse som inte ser bra ut, som kanske inte är bra, och genast ropar man på mer lagstiftning, på fler förbud, i stället för att fundera på för det första vilka de djupare liggande orsakerna till problemen är då det gäller skolkande ungdom t.ex. och för det andra om det kanske redan finns lagstiftning med vars hjälp man kan komma åt missbruken. Att tro att man kan bota våra ungdomsproblem genom att förbjuda flipperspel är ungefär lika förnuftigt som att tro att man bedriver god alkoholpolitik genom att förbjuda snabbvinsatser. Vi moderater menar att man skall vara varsam med förbuden i ett öppet, demokratiskt samhälle. Vi delar inte motionärernas uppfattning att man genom lagstiftning som möjliggör förbud mot flipperspel kan komma till rätta med missbruk, kriminalitet bland skolungdom, skolk från skolan och andra problem som har satts i samband med spelet. Dessa djupare liggande mänskliga problem måste lösas på annat sätt och i ett större sammanhang. De måste t.ex. angripas i skolan, där respekten för regler och normer på ett självklart sätt måste komma att prägla det vardagliga arbetet. De måste tas upp i hemmen, där föräldrarna måste besinna sitt stora ansvar för barnens fostran. Vidare måste barnen erbjudas positiva alternativ i form av meningsfylld fritidssysselsättning. I handelsdepartementet bereds nu lotteriutredningens förslag. Utredningen har behandlat flipperspel och föreslår enligt utskottets referat bl.a. att ”flipperspel och liknande inte utformas så att barn och ungdom otillbörligt lockas att delta. Länsstyrelsen får, om det behövs från social synpunkt, meddela innehavaren av lokal, där det finns flipperspel och liknande, föreskrifter om hur många spelapparater det får finnas inom lokalen. I föreskrifterna får också anges under vilken tid på dygnet anordningarna får hållas tillgängliga för spel eller tävlan. Länsstyrelsen får enligt förslaget även bestämma värdet på högsta insats och högsta vinst.” Lotteriutredningen har också varit på en omfattande remiss. Enligt min och mina kollegers uppfattning hade det naturliga varit att avvakta handelsdepartementets beredning och regeringens ställningstagande i frågan. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1 och 2 vid näringsutskottets betänkande nr 3.

Herr talman! Den motion jag väckte här i kammaren för på dagen ett år sedan om ett kommunalt veto mot olämpliga ungdomsmiljöer i form av bl.a. spelhallar byggde på ett samarbete mellan vår fullmäktigegrupp i Stockholm genom Brit Rundberg, vår landstingsgrupp i Stockholm genom Eva Wikander och mig själv. Vi hade under en längre tid sett hur det runt om i staden vuxit upp det ena skumma stället efter det andra, alla inriktade på att lura pengar av barn och ungdom genom att förvränga deras naturliga behov av förströelse. Det startade, kan man säga, med Alexander Lucas — ett numera ökänt ställe, fortfarande ägt och drivet av ideella organisationer, däribland Polisens idrottsförening och Barnens dag. Det fortsatte med Bobbadilla, finansierat av Bertil Bernadotte, och nu senast har vi begåvats med Fonzie. På Fonzie visade man bl.a. Motorsågsmassakern — en av de videovåldsfilmer som Studio S visade upp före jul. I halvdunklet på Fonzie står flipperapparaterna tätt och väntar på att sluka ungarnas stålar. Det är flipperapparater prydda med deviser som Skjut först, Kvinnor är sex, Pengar eller livet. På TV-spelen på Fonzie kan de skolkande barnen manövrera ett eget kärnvapenkrig. Efter den stora smällen tickar databokstäverna fram, och man kan läsa: ”Game is over”. Ironiskt nog ligger tvärsöver gatan kommunens fritidsgård, men den saknar resurser att konkurrera. Nu är detta inte bara en Stockholmsföreteelse. Dessa destruktiva barnoch ungdomsmiljöer har vuxit upp som giftsvampar i höstoch vinterruskets Sverige. I Gävle och på en rad andra håll i landet finns motsvarande företeelser. Också där har kritiken varit hård från Hem och skola-föreningar, sociala myndigheter och från kommunerna själva. Det är därför glädjande att näringsutskottets majoritet tagit fasta på denna samstämmiga kritik och i praktiken tillstyrkt inte bara min utan också Hans Petterssons i Helsingborg motion om att kommunen skall få möjlighet att ingripa. Herr talman! Nu har i anslutning till diskussionen om flipperhallarna förbudsdebatten på nytt skjutit fart. Gör upp med förbudsdillet eller Stoppa förbjudaren, är rubriker som talar sitt tydliga språk. Nu kunde vi också höra Margaretha af Ugglas säga att förbudsivrarna vinner nya framgångar. Vi som är motståndare till dessa olämpliga ungdomsmiljöer har beskyllts för att ensidigt rikta in oss på förbud utan att presentera några positiva alternativ. Vi har beskyllts för att plocka bort allt roligt för barnen. Nyss beskyllde Margaretha af Ugglas oss också för att tro att alla skolkproblem och liknande skulle lösas genom att flipperhallarna avskaffades. Jag tror nu inte det. Det krävs naturligtvis mycket mer, inte minst stora satsningar för barn och ungdomar på kulturområdet och på det sociala området. Men tyvärr tvingas man konstatera att framför allt de borgerligt styrda kommunerna i stället skär ned på de positiva alternativen. Att vi genom att kräva förbud mot flipperhallar vill ta bort allt roligt för barnen, det är en inte bara meningslös utan framför allt falsk beskrivning av vad jag och många med mig har krävt. Vi har pekat på alternativen, vi känner tillsvårigheterna, och vi vet att alternativen blir allt svårare att genomföra till följd av den borgerliga åtstramningspolitiken. Vi har pekat på kommersialiseringen av kulturen på fritiden, där ju flipperhallarna bara är en liten, liten del. Från borgerligt håll har man dock konsekvent vägrat att ta itu med de allt starkare kommersiella krafterna. Man har kort och gott vägrat att över huvud taget se vilka krafter som styr våra barns framtid. Jag tycker det är dags att något görs. Herr talman! Näringsutskottets tillstyrkande av motionen är ett steg i rätt riktning. Jag har inget särskilt yrkande.

Herr talman! Sven G. Andersson och jag har olika synsätt. Det har vi haft tillfälle att notera tidigare. Sven G. Andersson tror — trots sin liberala bakgrund — att det går att avhjälpa allt möjligt i det här samhället genom förbud. Jag noterade också en skillnad mellan Eva Hjelmströms och Sven G. Anderssons sätt att uppfatta utskottets skrivning. Eva Hjelmström ser det nog så att utskottets skrivning innebär att man skulle kunna förbjuda verksamhet i de lokaler hon nämnde. Sven G. Andersson däremot ser det hela som en fråga om ökad kommunal demokrati. Nu tror jag att många av de lokaler som Eva Hjelmström nämnde i sitt anförande —-—
Förlåt, herr talman! Sven G. Andersson menar att man skulle kunna komma till rätta med dessa miljöer via förbud från kommunal sida. För min del tror jag att ett samarbete mellan länsstyrelserna och kommunerna kommer att fungera väldigt bra på det sätt som lotteriutredningen föreslagit. Jag tror vidare att det är viktigt att komma ihåg att man genom annan lagstiftning kan komma till rätta med många avarter i dessa lokaler inom t.ex. Stockholmsområdet. Om jag inte är helt felunderrättad har det väl förekommit bl.a. en polisutredning vad gäller Fonzie. Jag menar — och det är min principiella synpunkt — att det är felaktigt att tro att man kan komma åt våra svåra ungdomsproblem genom att förbjuda dåliga miljöer. Jag vill bara citera vad brottsförebyggande rådet, BRÅ, har sagt när det gäller ungdomsbrottsligheten. BRÅ säger att vad som behövs för att vi skall komma åt de svåra förhållandena för ungdomarna är följande: ”Fasta vuxenkontakter — —— Normer. Krav på ungdomarna. Elevinflytande. Informell social kontroll.” Det är några av förslagen, men inte förbud mot olika dåliga miljöer. Det är väldigt svårt att utfärda ett sådant förbud.

Herr talman! Men, Sven G. Andersson, problemet är ju att hasch och annat knark förekommer på många olika ställen i vårt samhälle. Det förekommer på Sergels torg, och vi kan inte så att säga förbjuda Sergels torg. Jag läste i tidningen före jul att det förekommit knark på ett AMU-center i närheten av Stockholm och att två av eleverna lämnat AMU-centret. Det förekommer knark på våra ungdomsgårdar, tyvärr. Jag menar alltså att andra åtgärder måste till för att vi skall kunna angripa de bakomliggande orsakerna.

Herr talman! Bengt Silfverstrand och jag motionerade om de här aktuella problemen med anledning av de tidningsartiklar och rubriker som ett tag var väldigt framträdande i våra massmedier, men också därför att många kommunalmän har känt stor olust över sin maktlöshet när de velat angripa problemen. Jag trodde att vi skulle ha kunnat behandla den här frågan före jul, och då hade ett beslut i enlighet med utskottets hemställan blivit en bra julklapp till de många föräldrar och kommunalmän som verkligen vill göra någonting åt detta. Jag vill dock varmt tacka utskottet för den behandling som de båda motionerna nu har fått. Det är glädjande att utskottet tagit ett sådant stort ansvar. Jag tackar inte för egen del — det har sagts mig att man inte skall göra det här i riksdagen — utan jag tackar på många föräldrars vägnar och på de aktiva kommunalmäns vägnar som verkligen vill vidta åtgärder på det här området. Jag skall inte lägga mig så mycket i sakdebatten, men jag vill ändå säga att jag blev litet skrämd att höra att man från moderathåll tror att man med de förslag som framförts i reservationen kan förbättra ungdomarnas handlingsmönster i det här avseendet. Vi tror inte att man kan komma åt knarkmissbruk eller andra drogmissbruk genom att stänga flipperhallarna, men vi vet att dessa utgör en bra rekryteringsbas för dem som vill sälja droger till ungdomen. Ett stort problem för kommunerna har varit att de satsningar som de gjort på ungdomsverksamheten har kommit i skymundan därför att flipperhallar na har etablerat sig i närheten av kommunernas anläggningar och också i närheten av skolorna. Margaretha af Ugglas säger att skolan skall påverka ungdomen, och det tycker jag är ett bra förslag i och för sig, men jag tror inte att en sådan påverkan kan ge så stora resultat. Jag har här en artikel i Svenska Dagbladet, och jag skulle i det här sammanhanget gärna vilja visa ingressen till den artikeln på bildskärmen. Av den framgår att eleverna i en skola stjäl instrument för 50 000 kr. om året. De säljer dessa instrument och spelar bort pengarna i flipperhallarna eller använder dem för att köpa knark. Det visar att det inte bara är inom skolan man skall agera, utan att vi alla måste hjälpas åt för att stoppa den utveckling som råder på den här marknaden. Jag tror att om kommunerna får möjlighet att angripa problemen, så gör de det på bästa sätt. Det är glädjande att utskottet i sin skrivning säger att ett förslag från regeringen måste läggas fram snabbt och att frågan bör få förtur. Jag vill peka på att lotteriutredningen, om jag minns rätt, i sitt betänkande har en färdig lagtext speciellt för den här verksamheten. Jag hemställer till sist att man inom regeringen, sedan riksdagen nu fattat sitt beslut, skyndar på med det här ärendet så att vi verkligen kan få en rätsida på problemen. Jag yrkar bifall till näringsutskottets hemställan i betänkandet.
Herr talman! Margaretha af Ugglas försökte ge ett intryck av att brottsförebyggande rådet skulle vara emot det förslag som vi nu diskuterar häri riksdagen. Det är att ge en helt falsk beskrivning av verkligheten. Inom Stockholms kommun har man haft en utredning som lagt fram förslag just när det gäller att komma åt olämpliga ungdomsmiljöer. I den utredningen har ingått två företrädare för just brottsförebyggande rådet. Utredningen är helt enigi fråga om sina förslag till åtgärder för att komma till rätta med olämpliga ungdomsmiljöer. En av de punkter som denna utredning diskuterat är just frågan om etableringskontroll och vetorätt, och jag ber att få citera vad utredningen bl.a. säger på just denna punkt: ”Det är rimligt att kommunen erhåller en tillfredsställande kontroll över nöjesoch fritidsmarknaden. Någon form av kommunal etableringskontroll med möjligheter för kommunen att lägga in sitt veto mot oönskade projekt är därför nödvändig. Detta förutsätter åtgärder av lagstiftningskaraktär. att Stockholms kommun hos statsmakterna begär en lagstiftning med kommunal etableringskontroll och vetorätt för fritidsoch nöjessektorn.” Det är alltså helt felaktigt att, som Margaretha af Ugglas försökte ge sken av, den myndighet som sysslar med bl.a. dessa frågor skulle gå på moderaternas linje i det här sammanhanget. En annan sak som jag tycker är anmärkningsvärd i Margaretha af Ugglas sätt att diskutera den här frågan är att hon — vilket också Sven G. Andersson påtalade — säger att förbudsivrarna vinner nya framgångar. Jag ser det här förslaget som en möjlighet för kommunerna att få en förbättrad kontroll på just det område som de har ett stort ansvar för, nämligen den sociala sektorn. Vad som är än mer förvånande är att Margaretha af Ugglas försöker föra fram frihetens standar samtidigt som hon företräder ett parti som är berett att kasta ut ungdomarna i än hårdare miljöer genom den systematiska nedskärning av stödet till ungdomarnas egna organisationer som den nuvarande regeringen står bakom. I dag fick riksdagens ledamöter ett brev från handikapporganisationerna med skarpa protester mot denna politik. Det är alltså de svagaste som drabbas hårdast i det här samhället, och då tycker jag att det är rimligt att samhället får större möjligheter att påverka utvecklingen.
Herr talman! Jag skulle kunna tänka mig att en förklaring till skillnaderna i de uttalanden från BRÅ som Åke Gustavsson och jag citerade ligger i att vi citerade två olika utredningar. Jag återgav ett referat som finns i arbetsmarknadsstyrelsens tidning Arbetsmarknaden, och jag tror att det Åke Gustavsson citerade var en Stockholmsutredning. Jag är dock inte säker på den saken, men jag skall kontrollera detta sedan jag fått tillbaka tidningen från stenografen, som lånat den för kontroll av citatet. Jag tror ändå, Åke Gustavsson, att man inte kan komma åt detta genom att gå in och peta i alla olämpliga miljöer. Man kommer inte åt de bakomliggande orsakerna genom att förbjuda olika miljöer. Det visar sig ju så klart. Vi vett.ex. att ungdomsgårdarna inte alltid är lämpliga miljöer, att där förekommer hasch. Vad kommer det sig annars att ungdomarna inte söker sig till ungdomsgårdarna i större utsträckning? Vi får också läsa i tidningarna att det finns hasch på AMU-centra. Jag menar att man inte skall tro att man löser våra svåra ungdomsproblem genom att gå in och peta i olika enskilda miljöer, utan det måste till andra åtgärder. Vi måste t.ex. få en annan ordning och en arbetsglädje i skolorna. Det exempel som nämndes här, att eleverna stal instrument för 50 000 kr. i en skola, visar ju framför allt på ett mycket allvarligt skolproblem, som jag tycker att alla engagerade kommunalpolitiker liksom vi här i kammaren måste börja uppmärksamma. Skolket i skolorna, den bristande disciplinen och det faktum att ungdomarna inte själva känner mera ansvar och inte har mera krav på sig — det är där de verkliga problemen och de verkliga svårigheterna ligger.
Herr talman! Det är säkert riktigt att Margaretha af Ugglas och jag talar om olika utredningar. Men det är inte bara den skillnaden mellan oss här. En annan skillnad är att Margaretha af Ugglas talar i allmänna ordalag kring det hon citerade från den utredning som tydligen återgivits i en skrift från arbetsmarknadsstyrelsen. Men det jag citerade var en mycket konkret punkt, i vilken brottsförebyggande rådet genom sina företrädare har tagit ställning och som rör just den fråga som vi f. n. behandlar här i kammaren. Jag vill till sist säga till Margaretha af Ugglas: Ingen har i den här debatten påstått att man löser problemen genom att riksdagen följer det majoritetsförslag som nu behandlas, men — och det är det avgörande — man skapar förutsättningar för att ta sig an en del av problemen. Och, Margaretha af Ugglas, man löser absolut inte problemen genom att sitta med armarna i kors när det gäller de kommersiella krafterna.

Herr talman! Jag vill säga några ord med anledning av min motion 355, men kan meddela kammarens ledamöter att jag inte har något yrkande. Den ställning som utskottet har tagit till motionen bygger på vissa motsägelser. Det erkänns att det är ett svårt rättsligt problem för en uppfinnare att formulera patentkrav. För detta rättsliga problem kan han emellertid inte få någon rättshjälp, eftersom det rör sig om ett tekniskt problem. Antingen har utskottet rätt när det påstår att det är ett rättsligt problem att formulera patentkrav som duger någonting till, och då är det obegripligt varför inte rättshjälpslagen redan gäller, eller också är det ett tekniskt problem. Men om det nu, tvärtemot vad remissinstanserna säger, är ett tekniskt problem, kan det frågas vad som hindrar att problemet löses genom att man lättar på dessa tekniska problem, genom att man ger större utrymme åt vad uppfinnaren gjort och beskrivit. Men se det går inte alls, för då uppstår det, påstår man, problem med rättssäkerheten för tredje man. Då har man emellertid lyckats bita sig själv i svansen. Att formulera patentkrav är inget rättsligt problem, utan ett tekniskt problem. Men vi kan inte minska dessa tekniska problem, för då uppstår det ett rättssäkerhetsproblem. Är det logik det? Det tycker inte jag — det är de obotfärdigas förhinder. Vad är det för resten för rättssäkerhet som vi diskuterar? Jo, det gäller avvägningen mellan uppfinnare och näringsidkare, som efterbildar uppfinnarnas konstruktioner. Det gäller frågan om hur nära en plagiator får gå utan att riskera obehag. Det är vanligt att en uppfinnare får tåla att någon annan snyltar på hans uppfinning genom att göra nästan, men bara nästan, det som står i uppfinnarens patentkrav. Utskottet talar om rättssäkerhet, men vem är det man vill skapa rättsäkerhet för? Kammaren har nyss fattat ett hett diskuterat beslut om en generalklausul mot skatteflykt. Lagen gick igenom, därför att riksdagen tänkte på alla skojare och bedragare som bör näpsas. Nu gäller det uppfinnare — många små och försvarslösa, livets barfotabarn. Teknikens historia är full av utfattiga uppfinnare, som bidragit till att driva fram tekniken. I den heliga rättssäkerhetens namn måste vi låta dem bli snuvade. Har de skrivit dåliga patentkrav, får de tolerera att man kringgår dem. En sky av experter finns till hands för att gynna dem som kan betala med goda råd om hur patenten skall kringgås samtidigt som det väsentliga i uppfinningarna ändå skall kunna tillgripas. Kan det verkligen vara ett rättssäkerhetsintresse att personer med sådana affärsmetoder skall ha rättssäkerhet när de begår patentintrång? Kan det verkligen vara ett rättssäkerhetsintresse? Jag har resonerat som så, att principen måste vara att uppfinnare skall kunna få skydd för vad de uppfinner utan att det skall betyda något om de är rika eller fattiga. Det finns två sätt att komma dit. Antingen utjämnar man skillnaden mellan fattig och rik genom att ge understöd, eller också förenklar man formaliteterna, så att det inte spelar så stor roll om det blir töntiga patentkrav. Bestämmer man sig för understödslinjen, gör man det för att man tror på talet om rättssäkerhet. Jag är inte lika säker på att talet om rättssäkerhetsintresset är så berättigat. Jag tror därför att en utredning är befogad. Mina utskottskamrater tyckte emellertid inte som jag. Nu är jag inte alldeles missnöjd med utskottets betänkande, för utskottet har medgivit att patentansökningar är ett väsentligt rättsligt problem. Det tyckte inte justitieutskottet, när jag i fjol motionerade om rättshjälp för patentansökan. Det är alltså ett klart fall framåt. Likaså har det i remissomgången ganska klart framkommit att STU inte alltid är rätt instans när det gäller att ge bidrag till patentansökningar. Så har t.ex. patentoch registreringsverket föreslagit att ett särskilt anslag skall ges åt Svenska uppfinnareföreningen för att denna skall kunna ge bidrag åt patentsökande i små omständigheter. Utskottets noggranna arbete har alltså avkastat resultat, och det framstår nu alldeles klart att jag har dragit fram ett problem värt att lösa. Att jag som enskild riksdagsledamot dessutom skulle kunna föreslå den lösning som på bästa sätt eliminerar problemet — det hoppas jag att ingen begär av mig. Utgången i utskottet känns alltså klart uppmuntrande för mig, och jag avser att återkomma i frågan. Jag har, herr talman, inget annat yrkande än bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Bo Lundgren har frågat mig om jag är beredd att vidta sådana åtgärder att Samhällsföretags satsning på direktförsäljning och export av fritidsmöbler inte leder till att andra verksamma företag på marknaden slås ut helt eller delvis. Bland de av riksdagen klart fastlagda målen för stiftelseorganisationen för skyddat arbete är att denna skall bedriva verksamheten effektivt och enligt affärsmässiga metoder. Genom den nya organisationen har man också fått möjligheter att i väsentligt större utsträckning än tidigare samordna och effektivisera bl.a. marknadsföringen. Hela fritidsmöbelbranschen omsätter i dag ca 250 milj.kr. Av detta står Samhällsföretag för ca 30 milj.kr. Enligt vad jag inhämtat har Samhällsföretagsgruppen sedan starten den 1 januari 1980 inte ökat sin produktion av fritidsmöbler. Vad som hänt är att man nu säljer en något större andel under eget namn. Ca två tredjedelar av fritidsmöblerna görs dock fortfarande som legotillverkning. Samhällsföretag har för avsikt att försöka öka exporten av fritidsmöbler. Detta bör dock inte negativt påverka andra svenska företag i branschen. Tvärtom kan en ökad export lätta trycket på den svenska marknaden. Till saken hör att den svenska industrins totala andel av den västeuropeiska marknaden för fritidsmöbler är förhållandevis liten. Jag vill avslutningsvis erinra om att stiftelseorganisationen har att arbeta självständigt och på eget ansvar inom ramen för av regering och riksdag antagna lagar, förordningar och stadgar.

Herr talman! Jag delar Bo Lundgrens mening att det här är en viktig aspekt på Samhällsföretags verksamhet. I själva verket var en av bevekelsegrunderna för att starta en ny organisation att man ville undvika en del av de konflikter som hade uppkommit mellan skyddade verkstäder och andra företag i samma bransch möbler Nu har alltså Samhällsföretagsgruppen tagit sig an den här frågan, inte minst när det gäller fritidsmöblerna. Det som förstärker problemen är naturligtvis att hela branschen har en del bekymmer och att konkurrensen ökar av den anledningen. Till skillnad från vad Bo Lundgren misstänker är det så att Samhällsföretagsgruppen inte avser att utvidga verksamheten, och man vill inte lägga under sig större delen av marknaden. Man har dragit slutsatsen att man snarare skall vara något återhållsam. Det är en av anledningarna till att man försöker expandera på exportsidan. Det kan också vara intressant att veta att Samhällsföretag har lyckats plocka åt sig en del order på sådant material som tidigare importerades. Det ger ett litet bidrag till förbättringen av vår handelsbalans. De problem som har aktualiserats i den här debatten gäller konflikter som ägt rum före den nya organisationens tillkomst. Samhällsföretag har på eget initiativ fått till stånd en överläggningsgrupp för näringslivet och Samhällsföretag. Det är min bestämda mening att det är där man skall ta upp den här typen av konflikter. Riksdagen har uttalat principerna och gett riktlinjerna, och Samhällsföretagsgruppen har att hantera dem självständigt.

Herr talman! Det ingår redan i de riktlinjer som Samhällsföretag har att man skall bedriva verksamheten så att konkurrensen inte snedvrids. Bo Lundgren har naturligtvis rätt när han säger att riksdagen ytterst har ett ansvar för hur de fastlagda riktlinjerna fungerar. Men under verksamhetens gång är det andra organ som övervakar detta. Dit hör näringsfrihetsombudsmannen, som har intresserat sig för den här frågan. Slutsatsen av hans granskning var den, att i och med tillkomsten av samarbetsgruppen mellan näringslivet och Samhällsföretag har en sådan ordning kommit till stånd att han för sin del kunde lägga ned fortsatt utredningsarbete. Det finns naturligtvis alltid risk för en viss snedvridning av konkurrensen när ett företag eller en företagsgrupp får samhällsstöd. Det är inget unikt för Samhällsföretag — det är ett generellt problem. Jag är glad att Bo Lundgren inte drog slutsatsen att det innebär att den här verksamheten skulle undandragas samhällsstöd. Nu har vi i budgetpropositionen lagt fast sådana riktlinjer för finansieringen, att jag tror att det skall bli lättare att undvika riskerna för en snedvridning.

Herr talman! Jag delar Bo Lundgrens mening, att Samhällsföretag skall gå så seriöst till väga som han här beskriver. Man skall vidare komma ihåg — och det är egentligen det som jag ville kommentera — att när man lyssnar till andra i branschen, så är det partsinlagor. Det ligger i sakens natur att den som möter stark konkurrens vill försöka mildra denna för egen del. Så länge konkurrensen utövas på sunda villkor är den nyttig, och det är ett gemensamt intresse att det också gäller Samhällsföretag.

Herr talman! Gunnar Nilsson har frågat mig om jag är beredd att genomföra sådana justeringar i bidragssystemet för yrkesorkestrar att de som berörs får samma förhandlingsrätt som andra arbetstagare i vårt land. Det statliga bidragssystemet till regionala och lokala teater-, dansoch musikinstitutioner samt även till bl.a. regionala skådebanor och museer är uppbyggt enligt följande. Staten bidrar med en viss andel av ett grundbelopp som beräknas med utgångspunkt i den genomsnittliga lönekostnaden per anställd vid institutionen. Antalet grundbelopp och grundbeloppets storlek fastställs varje år i regleringsbrev för det kommande budgetåret. Vid fastställandet av grundbeloppets storlek tas hänsyn till kostnaderna för det senaste statliga löneavtalet samt för ändrade sociala avgifter m.m. Huvudmännen för musikinstitutionerna är icke statliga. Ofta är en kommun huvudman. De anställda väljer själva hur de skall vara organiserade. Löneförhandlingar förs i dessa frågor mellan Teatrarnas riksförbund för arbetsgivarsidan och Svenska musikerförbundet för arbetstagarsidan. Staten har inget inflytande över förhandlingarna.

Herr talman! Jag tackar utbildningsministern för svaret på min fråga, även om han undvek att beröra den principiella frågeställningen. Det är säkert så att det nuvarande statsbidragssystemet har sina fördelar gentemot tidigare regler för den kategori yrkesutövare som vi nu diskuterar. Samtidigt är det emellertid fullständigt klart att det, om parterna inte är överens, har sina begränsningar. Den schablonmässiga uppräkning som här redovisats ger inga möjligheter att förhandla enligt gängse principer för jämförbara grupper inom det statliga avtalsområdet — exempelvis regionmusikerna, som det ligger nära till hands att jämföra med. När det gäller dessa finns det ju möjligheter att förhandla om lönegradsuppflyttningar och att föra s.k. B-listeförhandlingar. Dessa låsningar i lönesystemet får negativa effekter och är på sikt ett hot mot den höga kvalitet som dessa orkestrar har och som de också fortsättningsvis skall ha. Jag utgår ifrån att vi är överens på den punkten. Men med den nuvarande begränsningen i lönebildningen föreligger det uppenbara risker för rekryteringen till de här orkestrarna, eftersom man kan välja andra vägar för sin musikutövning. Det är med den utgångspunkten jag ställde frågan. Utbildningsministern förbigår det hela genom att tala om den formella ordningen. Jag beklagar detta, och det tror jag också att de berörda musikerna gör i allra högsta grad. Vi vet ju att parterna är överens om att man med den här ordningen ändå tvingas föra mycket begränsade förhandlingar. Jag skulle vara tacksam om utbildningsministern åtminstone ville ge till känna sin principiella inställning till vad jag pekat på, nämligen att man hindrar den fria förhandlingsrätten.
Herr talman! Först vill jag gärna bekräfta vad Gunnar Nilsson sagt i sin fråga. Han säger bl.a. att musikerna ”vid yrkesorkestrarna representerar det yppersta bland instrumentalister i landet, med lång och kvalificerad utbildning”. Vidare skriver han att de tillsatts efter det kanske ”mest rigorösa anställningsförfarandet som finns på svensk arbetsmarknad”. Detta är helt korrekt. Det är, som Gunnar Nilsson säger, också riktigt att förhandlingssituationen skiljer sig från den normala. Personligen är jag inte främmande för att man kan överväga om en annan typ av statsbidrag skulle möjliggöra en större förhandlingsfrihet på detta område. Jag är nämligen precis som Gunnar Nilsson mycket angelägen om att vi skall kunna bevara den höga kvaliteten på det här området. Det är uppenbart att det f. n. kan finnas en frestelse att gå till anställningar vid musikhögskolorna eller inom regionmusiken, där det är ett annat lönesystem. Detta var självfallet inte avsikten när det nuvarande bidragssystemet infördes. Jag vill alltså säga att jag personligen är öppen för att i lämpligt sammanhang pröva frågan, om det kan finnas andra vägar, som innebär att man kommer ifrån det nuvarande systemets nackdelar.
Herr talman! Jag är tacksam för utbildningsministerns tillägg. Eftersom representanter för parterna uppvaktade utbildningsministern för några år sedan, vet jag att utbildningsministern är medveten om problemet. Det uppdrogs då åt statens kulturråd att se över statsbidragsbestämmelserna. Man kan emellertid konstatera att statens kulturråd inte hade det rätta intresset för uppgiften, vilket har medfört att utredningarna inte har kunnat leda fram till de konstruktiva lösningar som måste till — det tror jag att utbildningsministern och jag är överens om — för att vi skall kunna få den önskade rörligheten. Därför skulle jag vilja fråga utbildningsministern om han är beredd att ta initiativ för att få till stånd en översyn av statsbidragsreglerna.
Herr talman! Det vore oriktigt om jag sade att jag i dag har möjlighet att lämna just ett sådant besked. Jag är emellertid beredd att närmare pröva vilka olika vägar man kan gå. Jag har förstått att Gunnar Nilsson i första hand inte är ute efter att staten skall öka den totala satsningen utan att han menar att vi skall försöka hitta ett bidragssystem som medger större förhandlingsfrihet för parterna, och när det gäller detta har jag ett intresse av att medverka.

Herr talman! Margot Wallström har i en fråga hänvisat till en artikel i tidningen Skolvärlden som gäller regeringens uppdrag till skolöverstyrelsen om uppläggning av försöksverksamhet med betygsfri intagning till gymnasieskolan i Örebro län. Enligt artikeln har en departementssekreterare i utbildningsdepartementet i en intervju i tidningen Folket i Bild kulturfront sagt att ”han inte tror att SÖ kommer att få fram något system som regeringen kan godta”. Margot Wallström har frågat mig på vilka grunder uttalandet har gjorts och om jag delar departementsföreträdarens uppfattning. Självfallet anser jag att SÖ bör kunna lägga fram ett förslag som regeringen kan godta. Om jag inte hade haft den uppfattningen skulle jag inte ha föreslagit regeringen att ge SÖ något uppdrag i saken. Enligt vad jag erfarit har den berörde tjänstemannen inte givit någon intervju i vare sig Folket i Bild kulturfront eller Skolvärlden.

Herr talman! Märta Fredrikson har frågat mig vilken syn regeringen har på nuvarande möjligheter att använda polishämtning vid omhändertagande för samhällsvård. Frågan om polisens biträde till socialvårdsoch sjukvårdsmyndigheter med ärenden av detta slag har på senare tid behandlats bl.a. av 1975 års polisutredning, som har uttalat att den myndighet som har ansvaret för den verkställighet som är aktuell alltid först bör undersöka om hämtning eller motsvarande åtgärder kan genomföras genom dess egen personal. Utredningen motiverade sitt ställningstagande med att tvångsingripande genom polisens försorg — hur korrekt uppdraget än utförs — ibland kan vara till skada för de berörda genom att åtgärden föranleder särskilt kraftiga reaktioner eller väcker onödig uppmärksamhet hos omgivningen. Till detta uttalande har dåvarande chefen för socialdepartementet anslutit sig i propositionen om socialtjänsten , ett ställningstagande som sedermera har lämnats utan erinran av riksdagen. Även för egen del har jag, i den proposition om polisens uppgifter, utbildning och organisation m.m. som f. n. behandlas i riksdagen, förklarat att jag delar utredningens uppfattning. I likhet med utredningen har jag emellertid vidare framhållit att det inte går att helt avstå från möjligheten till polishjälp i dessa fall, eftersom det i princip endast är polisen som har befogenhet att använda tvång när en tjänsteuppgift inte kan utföras på annat sätt. Min uppfattning är alltså att man i den utsträckning det är möjligt bör undvika att använda polisens hjälp vid hämtning av barn men att möjligheten härtill måste stå till buds som en sista utväg för fall då åtgärden inte kan genomföras utan tvång. Mitt intryck är också att man på fältet numera i det längsta försöker undvika att anlita polisen när åtgärder av den typ som nu diskuteras är aktuella. Avslutningsvis vill jag påpeka att särskilda anvisningar gäller för polisen när den utför uppdrag av detta slag. Personalen skall sålunda som regel vara civilklädd, och uppgiften skall utföras på ett så skonsamt sätt som möjligt, så att ingripandet inte skapar misstro mot den kommande vården.

Herr talman! Jag ber att få tacka herr statsrådet för svaret. Det uttrycker i huvudsak den humana syn på polishämtning som jag också delar. Jag är helt medveten om att det finns situationer då barn kan behöva hämtas ur sin miljö därför att det annars riskerar att skadas fysiskt eller psykiskt. Att då överflytta barnet till en bättre miljö bör, enligt min mening och som även herr statsrådet har uttalat, så långt möjligt ske utan polishämtning. Det bör som regel ske efter samtal och genom frivillig överenskommelse. Tyvärr kan man inte bortse ifrån att sådan inte alltid går att nå. Lagen ger då i vissa situationer möjlighet att med polismedverkan hämta barn. Men ändå vill jag starkt ifrågasätta sådan hämtning. Det borde Nr 65 inte vara så att barn hämtas med polisbrickas hjälp, och polis, som ju skall upplevas som den enskildes skydd mot övergrepp, borde inte ha den uppgiften. Den arbetsuppgiften torde vara negativ för båda parter. FÖRE tagande för sam Det har visat sig att där s.k. polishämtning skett har detta upplevts som ett — jällsvård övergrepp. Hämtning av barn under motstånd kan, såsom skett vid vissa tillfällen, ge barnet fysisk skada. Det kan inte råda något tvivel om att det är psykiskt negativt för barn, synnerligast om det sker under stort uppbåd och ibland under uppseendeväckande former. Alla hämtningar måste, för både barns och anhörigas bästa, ske så odramatiskt som möjligt och med största ömsinthet. Synnerligen viktigt är det att barn och förälder så långt möjligt accepterar och verkligen förstår vad som sker. Jag har observerat några fall. En tioårig pojke omhändertogs av polis i ett vårdnadsärende och togs in till polisstationen. Han hade inget brottsligt gjort. Han bad, säkerligen förtvivlat, om att fadern skulle tillkallas. Denne bodde i staden. Det dröjde flera timmar innan detta medgavs. Bör inte, alltid och snarast möjligt, en anhörig tillkallas när barn är i den situationen? Ett annat exempel: i en invandrarfamilj utan kunskap i svenska språket hämtas barn nattetid. Detta upplevs chockartat. Vid ytterligare hämtning någon dag senare medföljde inte tolk. Görs det någon skillnad vid beslut om hämtning utifrån, med hänsyn till om det är fråga om svensk medborgare eller ej?
Herr talman! Låt mig upprepa vad jag sade i svaret, nämligen att polishämtning endast används som en sista utväg. Med anledning av Märta Fredriksons allra sista fråga vill jag på en gång säga att det är ingen som helst skillnad om det är svensk medborgare eller utländsk medborgare som blir föremål för sådan här hämtning. Låt mig också tillägga att socialstyrelsen i sina Råd och anvisningar till barnavårdsnämnderna har strukit under just att hämtning av barn genom polisens försorg så långt som möjligt skall undvikas. Jag tror att socialvården i praktiken inte skulle klara alla ingripanden av detta slag, om man inte kunde få hjälp av polisen. Enda möjligheten vore i så fall att också socialvårdens personal utrustades med befogenheter att i sista hand använda fysiskt tvång. Men det är någonting som man uteslutande har lagt på polisen, och jag tror det är riktigt att det är så. Det är en princip som också 1975 års polisutredning har strukit under. Jag tror det skulle bli en belastning för socialvårdspersonalen i dess arbete, som redan nu är svårt, om den skulle ha både rätt och plikt att använda fysiskt tvång i verkställighetssammanhang. 67 Låt mig sluta med att säga att det fortfarande är den allra sista utvägen att använda polisen.
Herr talman! Vi måste nog ha förståelse för att polishämtning förekommer vid sådana tillfällen. Min ena fråga var om medhjälpande personal med speciell kunskap om barn då medföljer. Den andra frågan gällde tolkhjälp. För invandrare är det synnerligen nödvändigt att det alltid finns tolk med och att denna upplevs som opartisk. Det måste för den enskilde kännas riktigt ur rättssäkerhetssynpunkt. Även om man lärt sig det fftämmande språket är det viktigt med tolkhjälp, delvis därför att situationen kan vara upprörd och man kanske inte riktigt förstår vad det är fråga om. Även om man förstår det främmande språket, kanske man i den situationen inte behärskar det tillräckligt väl för att kunna uttala sina tankar eller sina frågor om vad det gäller. Därför är det ett oeftergivligt krav att en tolk medföljer vid alla hämtningstillfällen av detta slag. Sverige är ju ett föregångsland i invandrarfrågor, och vi vill göra vårt bästa för att hjälpa människor från andra länder och kulturer. Men det är då viktigt att vi ömsesidigt förstår varandra.
Herr talman! De principer som Märta Fredrikson nämner tycker också jag bör vara vägledande vid hanteringen av sådana här fall. Låt mig sedan bara säga att frågan om vilka personer som skall vara närvarande måste bli föremål för bedömning i de konkreta fallen.

Herr talman! Per Israelsson har frågat mig om regeringen är beredd att på ett avgörande sätt skärpa de ursprungliga miljökraven för en avfallsanläggning i Norrtorp och medverka till att allt görs som kan göras för att eliminera miljöstörningar, om regeringen, trots motstånd från berörd befolkning, ändå beslutar att förlägga SAKAB:s anläggning dit. Svaret på frågan är ja.
Regeringen har att, inom någon vecka, avgöra frågan om lokalisering av SAKAB:s anläggning för konvertering av miljöfarligt avfall. Den enda plats som nu synes vara kvar, sedan koncessionsnämnden för miljöskydd valt bort Kramfors, är Norrtorp i Kumla kommun i Örebro län. Den lokaliseringen har överklagats av naturvårdsverket. Det borde därför finnas anledning att väsentligt skärpa miljökraven jämfört med dem som ställdes i koncessionsnämndens tillstånd för lokalisering till Norrtorp.
Regeringen har den 15 januari i år fastställt koncessionsnämndens beslut att ge SAKAB tillstånd till en behandlingsanläggning för miljöfarligt avfall i Norrtorp. Regeringen har samtidigt uppställt mycket långtgående miljöskyddskrav som i flera avseenden innebär en avsevärd skärpning av det ursprungliga tillståndsbeslutet. I allt väsentligt tillgodoses naturvårdsverkets krav och även de krav som Kumla och Hallsbergs kommuner ställt för det fall att anläggningen skulle komma att förläggas till Norrtorp.
Om regeringen, trots motståndet från berörd befolkning, ändå beslutar förlägga SAKAB:s anläggning för konvertering av miljöfarligt avfall till Norrtorp, är då regeringen beredd att på ett avgörande sätt skärpa de ursprungliga miljökraven för en anläggning i Norrtorp och medverka till att allt görs som kan göras för att eliminera miljöstörningar?

Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret. Under den tid som gått sedan jag lämnade in min fråga till jordbruksministern och tills jag nu fått svar har ju regeringen hunnit fatta beslut i lokaliseringsfrågan. Därmed har möjligheterna att påverka lokaliseringen praktiskt taget upphört. Lokaliseringen av SAKAB:s anläggning har, som jag ser det, kommit i ett läge liknande det som är fallet med utbyggnaden av Sölvbackaströmmarna. Det föreligger ett beslut från regeringen, som är högsta och sista instans. Mycket starka skäl och opinioner måste till för att ändra genomförandet av detta regeringsbeslut. Nu har det uppstått en kraftig lokal opinion mot lokalisering av anläggningen till Norrtorp. Den opinionen har efter regeringens beslut tagit sig drastiska former. Statsministern besökte nyligen Örebro, och han fick då ett mottagande som han väl knappast hade väntat sig. Han möttes av ca 500 SAKAB-motståndare, som fällde föraktfulla cmdömen i rena upploppsstämningen. Hårt vinklade paroller syntes på plakaten, sådana som: ”Centern det giftgröna miljöpartiet”, ”Nej till SAKAB och centern”, ”Vi vill också kunna ha får” och från barn parollen ”Snälla farbror Fälldin döda oss inte”. Också jag tycker att det är hårt vinklade paroller, men de speglar närmast en desperat ortsbefolknings tankegångar. Desperationen har också tagit sig uttryck i att bönderna i området kört fram till SAKAB:s område och demonstrativt spärrat infarten med sina traktorer. Jordbruksministern måste väl ändå medge att när sådana saker kan hända måste något ha gått snett i den behandling SAKAB-frågan tidigare fått. Hade frågan skötts riktigt, så borde ett lokaliseringsbeslut ha varit åtminstone accepterat av lokalbefolkningen. Jag hör till dem som menat att vi skall ställa så höga miljökrav på industrin att också inlandslokalisering kan bli möjlig. Det har jag ansett också om SAKAB. Men går det inte att övertygande bevisa att en inlandslokalisering är möjlig i fallet SAKAB, bör regeringen ompröva lokaliseringen till Norrtorp. 1. Är regeringsbeslutet oåterkalleligt, vilka fakta som än kan framkomma i den fortsatta dialog med lokalbefolkningen som statsministern utlovade vid sitt besök för några dagar sedan? 2.

Herr talman! Jag vill bara erinra om att det av herr Israelssons fråga inte framgår att herr Israelsson på något sätt är motståndare till en lokalisering till Norrtorp. Tvärtom har han frågat om regeringen var beredd att skärpa koncessionsnämndens krav. I dag, när beslutet är fattat, är herr Israelsson kritisk. Det är naturligtvis herr Israelssons rätt att ändra uppfattning. SAKAB-anläggningen som sådan har nu utretts under flera år. Många olika lokaliseringsalternativ har prövats. Inget har ur de synpunkter man haft att pröva framstått som bättre än det beslut som regeringen nu har fattat. Med de alldeles bestämda skärpningar som innefattas i beslutet tror jag att vi slutligen har kommit på rätt plats.

Herr talman! Jordbruksministern säger att det av min fråga inte framgår att jag är motståndare till anläggningen i Norrtorp. Det gör det inte. Jag är heller inte motståndare om en sådan anläggning motsvarar tillräckligt höga miljökrav, så att en inlandslokalisering kan accepteras även av lokalbefolkningen och om man inför sakkunniga med olika meningar klart kan visa att så är fallet. SAKAPB-frågan speglar en upprörd debatt som liknar den som vi hade om kärnkraften. Människorna är oroade. Jag tycker att man i detta fall, liksom vi gjorde när det gällde kärnkraften, skall ta människornas oro på allvar. Vid statsministerns besök utlovades att man skulle ha en utförlig debatt, t.o.m. på ministernivå, inför lokalbefolkningen för att reda ut dessa frågor. Jag hoppas att en sådan debatt kommer till stånd. Som framgår av pressen har man också lovat att det skall kunna bildas en samrådsgrupp i området, som skall ta upp dessa frågor med den lokala opinionen. Det tycker jag också är bra. Det vore också bra om jordbruksministern i dag kunde redogöra för hur det ligger till med den saken. Sedan vill jag hänvisa till att ett förslag till en ny miljövårdslag f.n. är föremål för lagrådsremiss. I det lagförslaget sägs att man skall samråda med lokalbefolkningen, innan ett sådant företag som SAKAB kommer till stånd, och att den som skall driva företaget är ansvarig för att en sådan överläggning sker, så att lokalbefolkningen får möjlighet att ge sina synpunkter och få den information som man vill ha. Jag skulle vilja att jordbruksministern klarar ut dessa frågor.
Herr talman! Svaret på den första frågan om en överläggning med lokalbefolkningen blir ja. Tid är utsatt för ett sådant sammanträffande. När det gäller det samrådskrav som framförts vill jag på det livligaste tillstyrka det. Såvitt jag förstått har SAKAB:s styrelse sagt detsamma, nämligen att det är mycket lämpligt att man nu tillsätter en samrådsgrupp för översyn och för att ge möjlighet att följa arbetet med den här anläggningen. Jag hoppas att en sådan grupp kommer till stånd och att den skall få företrädare för kommunen samt för politiska och ideella organisationer. Med tanke på dessa åtgärder som vi nu vidtar hoppas jag fortfarande att vi skall kunna stilla den oro som förekommer. Jag skulle mycket uppskatta om Per Israelsson ville medverka härvidlag; det skulle vara bra ur många synpunkter. Jag hoppas att vi ändå är överens om att skall vi få den goda miljö som vi så ofta talar om, är vi tvungna att också skaffa anläggningar som kan förstöra det farliga avfallet — det skulle annars förstöra miljön.

Herr talman! Att vi behöver ha en sådan här anläggning har vi klarat ut i två tidigare interpellationsdebatter, så därvidlag är vi överens. Men vilka miljökrav som skall ställas är vi kanske inte helt överens om. Det bör vi kunna klara ut i en debatt, helst med företrädare för olika meningar hos sakkunniga, bl.a. forskare. Jag är för min del beredd att medverka om det blir en debatt om de här frågorna i det aktuella området — eller t.ex. i Örebro. Jag vill emellertid också redan nu säga att om de miljökrav som i dag kan ställas inte uppfylls med tillgänglig teknik, så kommer vi att vara kritiska. Vi är medvetna om att det blir mycket svårt att över huvud taget övertyga en del människor som rent känslomässigt tar ställning till dessa frågor. Det är precis lika svårt som om man skulle försöka övertyga människor om att vi bör förlägga ett kärnkraftverk någonstans. Den här debatten har gått in i ett skede som liknar vad vi upplevde då — när det gällde förläggning av kärnkraftverk. Människor är rädda och oroliga, och jag tycker att både jordbruksministern och jag skall ta den oron på allvar. Men vi skall också bygga på fakta när vi för den här debatten och försöka att övertygande visa att det går att klara denna fråga. Och det är regeringen som har ansvaret för att visa att det kan ske på ett ofarligt sätt.
Herr talman! Jag tar den här oron på allvar i allra högsta grad. Men jag vill be herr Israelsson och andra om hjälp med att tala om att det inte är fråga om samma storheter om man jämför ett kärnkraftverk och en destruktionsanläggning för miljöfarligt avfall. Vad vi gör i den sistnämnda anläggningen är bara att vi förstör de kemiska medel som redan har använts i industriprocesser. Det är en väsentlig skillnad, och jag vill alltså be herr Israelsson och andra om hjälp med att tala om det för alla oroliga människor.

Herr talman! Jag vill sluta med att säga att jag själv har jobbat i 40 år inom miljöfarlig kemisk industri och därför har en viss praktisk erfarenhet. Mot den bakgrunden har jag skrivit artiklar i lokalpressen om den här frågan, där jag har tagit ställning ungefär på det sätt som jag här har redovisat. Jag tror att det skall gå att ordna frågan, och jag tror att om man mobiliserar all modern teknik skall det möjligen kunna gå med en inlandslokalisering. Men redan det ställningstagandet har jag fått kritik för, och vi måste nu gemensamt klara ut följande: Kan vi ha inlandslokalisering? Vilka miljökrav kan vi ställa? Detta bör vi redovisa inför befolkningen — med medverkan av sakkunniga.
Herr talman! Med hänsyn till de väsentligt skärpta krav som vi nu har ställt på anläggningen menar vi att man kan ha inlandslokalisering.

Herr talman! Margareta Gard har frågat mig om jag är villig att medverka till att en anläggning för tillverkning av höganrikad slig uppförs. Jag noterar med tillfredsställelse att ett omfattande arbete pågår inom SSAB Svenskt Stål AB för att säkra överlevnaden för bolagets gruvor. Enligt vad jag har erfarit från SSAB pågår det som ett led i detta arbete försök med tillverkning av höganrikad slig. Fullskaleförsök med denna produkt pågår f. n. i Oxelösund och i vissa utländska verk. Först under hösten 1981 kommer en utvärdering av fullskaleförsöken att ske. Då blir det aktuellt för SSAB att ta ställning till en eventuell investering i en tillbyggnad för härdning.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på min fråga, men jag hade hoppats att industriministern i sitt svar mera skulle ha preciserat sin inställning till de försök som redan gjorts och därmed ha klargjort sin inställning till Grängesbergs gruvors framtid. Jag har ställt min fråga till industriministern i avsikt att få industriministerns syn på möjligheterna att investera i en vidareförädling av malmen i Grängesberg. Utvecklingsarbetet är redan gjort, och det återstår nu att implementera metoden. Enligt uppgift är återbetalningstiden för projektkostnaderna två till fyra år, en tid som i dagens läge borde anses acceptabel. Den metod för framställning av mikropellets som utarbetats i Grängesberg har vid provkörning i Oxelösund visat sig medföra en väsentlig produktivitetsökning på sinterbandet. Granulerna håller även för omlastning och transport, vilket är betydelsefullt för exporten. Och för att kunna upprätthålla en lönsam brytningsvolym måste exporten utökas. Såsom jag tidigare framfört kan redan gjorda investeringar i det s.k. G.P.-verket komma till användning, dock med komplettering av en härdningsanläggning. Vidareförädlingen av malmen är av avgörande betydelse för både företaget och samhället. Samhället i dag står och faller med gruvföretaget. När SSAB bildades antogs en strukturplan som visade att de stora förändringar i gruvoch stålhanteringen som var nödvändiga skulle få omfattande samhällsekonomiska konsekvenser. Industriministern uppdrog då åt generaldirektören Bertil Rehnberg att utarbeta förslag om åtgärder för att mildra de samhällsekonomiska konsekvenserna. Han föreslog bl.a. ett statligt rekonstruktionslån på 50 milj.kr. fram till 1981, då det nya sinterbandverket i Oxelösund skulle vara utbyggt. Nu vet vi att något nytt sinterbandverk i Oxelösund inte kommer till stånd. Rekonstruktionslånet har ej heller tagits i anspråk. Jag förutsätter att industriministern delar min uppfattning att den bästa användningen av dessa pengar vore att investera dem för att få lönsamhet i gruvdriften. Jag vill också, herr talman, betona nödvändigheten av att en industriut veckling sker inom de områden som är utvecklingsbara och på sikt kan ge lönsamhet.
Herr talman! Jag har ju i dag för riksdagen lagt fram en proposition om handelsstålets framtid och alltså i högsta grad behandlat frågorna om SSAB:s framtid. Utöver vad som sägs i propositionen har jag inte så många kommentarer att göra. Jag vill bara ge Margareta Gard rätt i att det finns anledning att fästa stora förhoppningar vid den här produkten. Den granulerade och höganrikade sligen är en oerhört intressant produkt, men den är naturligtvis också beroende av den allmänna utvecklingen inom stålmarknaden. Nu måste vi avvakta utvärderingen av de försök som pågår både i Oxelösund och vid utländska järnverk — inte minst de senare är av stor betydelse för marknadsföringen — innan vi kan avge något omdöme om möjligheten att tillverka den här produkten i större skala och ta ställning till de investeringar som det kan föranleda.
Herr talman! Jag är medveten om att det pågår ytterligare försök och att de försöken är av stor betydelse för framtiden och för utbyggnaden. Men man har ju redan kommit ganska långt på den vägen! Vidare vet vi att vi har en skrotbrist att vänta framöver, då importen av skrot kommer att minska. Sligen från Grängesberg är en god ersättning för skrotet. Även det bör tas med i bilden när man skall bedöma utbyggnaden. Jag vill uppmana industriministern att titta också på den saken.

Herr talman! Lennart Bladh har frågat mig om jag är beredd att ta initiativ som syftar till fortsatt produktion och säkrad sysselsättning för de anställda vid ABU Multo i Örkelljunga. Enligt vad jag erfarit kommer styrelsen i ABU AB vid sammanträde den 4 februari att fortsätta sin diskussion om olika alternativ för företagets framtid. I avvaktan på styrelsens fortsatta behandling av frågan ser jag ingen anledning att göra några kommentarer.

Herr talman! Jag vill tacka för svaret. Men jag måste tillägga att magrare svar väl sällan avgivits. Man måste fråga sig: Har inte statsrådet något intresse för ett företag som hotas av nedläggelse och som ligger i en bygd som är beroende av företaget? Det gäller här 240 yrkeskunniga människor som lever i en bygd där det finns mycket få möjligheter att få annat arbete. Intressant är också utvecklingen av detta företag. Incentive köpte ABU 1975. Då var det ett blomstrande företag med en tillverkning som var världskänd, ja, i klass med SAAB:s och Volvos. Alla vet vad ABU-rullen är. Efter fem års drift är företaget i botten. Nu verkar det som om man bara intresserade sig för en sak: att lägga ned produktionen av ABU-rullen i landet och förlägga den utanför Sverige. Man måste fråga sig: Har statsrådet inget intresse att före den 4 februari, när man skall lämna besked, tänka efter vad det betyder om man flyttar tillverkningen av världskända produkter utanför landet? Det är en skrämmande syn på svensk företagsamhet som landets regering har, om den inte visar större intresse för ett litet företag. Jag förstår mycket väl att stora varv och skogsföretag kan intressera. Men jag måste säga att det är lika viktigt att vi följer små företag. Små kommuner är kanske ännu mer beroende av sina företag än större. Jag vill gärna ta del av statsrådets syn på detta. Har vi inte något intresse av att ha kvar en tillverkning av det här slaget i landet? Man har en ökad fritid världen över. Det verkar som om ABU-rullen, som är känd, här skulle ha en framtid. Har man ett intresse av att ha kvar tillverkningen i Örkelljunga och i Svängsta, som också är berört?

Herr talman! Lennart Bladh ställer frågan om det finns intresse för det här företaget och för svensk företagsamhet i övrigt. Jag tycker att antydningarna om någonting annat faller på sin egen orimlighet. Vi gör i industridepartementet ingenting annat dagarna i ända än försöker främja svenskt näringslivs utveckling och hjälpa företag över problem och svårigheter. Men Lennart Bladh aktualiserar, måhända omedvetet, en principfråga i sammanhanget: Skall vi här i kammaren ta upp interna företagsproblem till diskussion, på det sätt som Lennart Bladh tydligen väntar, innan företaget självt — företagsledning och fack tillsammans — har bestämt vad man kan göra och vilka åtgärder som måste vidtas? Vi har mött det förfarandet i växande omfattning, men det är lika orimligt varje gång. Som jag ser det, är det också en fara att vi med den här debatten i kammaren skadar företag och på något sätt från politikernas sida sätter oss till förmyndare över fackets och företagsledningarnas försök att hitta vägar ut ur problemen. Den här debatten speglar på något sätt ett ovist nit men också en väldigt oklok hantering av näringspolitiken. Vi måste låta företagens ledningar och fack söka vägarna först, innan vi bestämmer vad samhället kan göra. Jag är i det här fallet liksom i andra beredd att noga följa vad som blir resultatet av de överläggningarna. Jag kommer f. ö. inom en nära framtid att träffa de i sammanhanget berörda parterna.

Herr talman! Svaret jag fick, som lydde att det inte finns någon anledning till kommentarer, gjorde mig bekymrad. Jag vet mycket väl att vi inte här kan diskutera företags interna förhållanden, men nu gäller det litet mer än så. Jag frågade i mitt förra inlägg hur statsrådet skulle ha reagerat, om det plötsligt blivit bekant att SAAB eller Volvo tänkte förlägga sin tillverkning utanför landet. Jag menar att detta är en principfråga, som kan beröra vilket företag som helst. Vi måste väl försöka bevara tillverkningar som har varit stabila och behålla dem kvar här. Jag tror också att både facket och människorna i Örkelljunga och i länet gärna vill tycka till och på det sättet kanske ge dem råg i ryggen som har att ta ställning den 4 februari. Den 9 januari skulle de anställda ha fått besked, men man sköt på beskedet därför att det hade kommit fram nya tankar om utvecklingen. Jag tycker inte att det här är någon intern fråga för företaget. Fackets folk har också försökt att utreda verksamhetens bärighet, och utredningen visar att företaget kan drivas vidare med vinst. Här har skett väldigt mycket, och det finns olika uppfattningar. Det intressanta är egentligen: Har tanken varit att köpa ABU Multo för att lägga ned verksamheten, eller finns det andra orsaker till nedläggningen? Facket redovisar i sin utredning att det finns möjligheter att driva tillverkningen av ABU-rullen i Örkelljunga med vinst. Det skulle vara skönt att höra statsrådet deklarera som sin uppfattning att visst skall vi göra allt vad vi kan för att stötta upp förhandlingarna mellan företaget, facket och andra intressenter för att ha kvar tillverkningen av ABU-rullen inom landet.
Herr talman! Lennart Bladh fortsätter att begära självklarheter. Självklart skall vi från industridepartementets sida göra allt vad vi kan för att hjälpa företaget ut ur de svårigheter som kan finnas. Och självfallet är vi beredda att noga diskutera de uppslag som kan komma ut av överläggningar mellan fack och företagsledning. I realiteten är vi rätt väl informerade i industridepartementet och har följt företagets utveckling under en tid. Men det är ju självklart att jag som ansvarigt statsråd inte här inför kammaren kan börja föra en diskussion om ett enskilt företags produktion, marknadsföring, ekonomi och affärsfilosofi över huvud taget. Det skulle ju leda till att företaget blev exponerat för internationella konkurrenter och miste sin frihet och sin möjlighet att söka de bästa vägarna ut ur de problem som kan finnas. Jag menar att Lennart Bladh liksom andra riksdagsledamöter måste betänka att genom att kräva att enskilda företags affärsverksamhet skall tas upp till offentlig debatt — det må vara i denna kammare — löper man risken att allvarligt skada möjligheterna för företag att finna konstruktiva vägar ut ur de problem som de har hamnat i. Här har alltså kammarens ledamöter ett tungt ansvar, och jag tycker ibland att de förvaltar det ansvaret dåligt.

Herr talman! En viss framgång likväl: från inga kommentarer alls har det blivit självklart att man skall följa de här frågorna. Det skulle kanske, herr statsråd, vara mycket nyttigt att bättre följa enskilda företags verksamhet. Kanske skulle man då på ett tidigare stadium kunna komma underfund med vad som sker i olika enheter ute i landet. För människorna i Örkelljunga, facket och de anställda, ger inte svaret så mycket råg i ryggen. Jag tror likväl att vi på ett helt nytt sätt måste försöka att i ett tidigare skede följa utvecklingen inom alla tillverkningar och i allra högsta grad inom sådana som har världsrykte och är världsförsäljbara. Jag tar vara på statsrådets löfte om att han mycket nogsamt skall följa den kommande verksamheten. Vid de överläggningar som jag har hört att statsrådet skall ha med ledningen för företaget hoppas jag också att de här frågorna om behovet av internationell försäljning och svensk tillverkning verkligen uppmärksammas.

Herr talman! Bertil Jonasson har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag ämnar vidta för att praktiskt komma till rätta med sysselsättningen i Storfors. Bertil Jonassons fråga är föranledd av att 450 anställda vid Uddeholms AB i Storfors har varslats om uppsägning. Med anledning av situationen i länet och de skrivelser som länsstyrelsen tillställt regeringen med hemställan om åtgärder tog jag i förra veckan kontakt med landshövding Norling. Överläggningar mellan företrädare för regeringskansliet och representanter för Värmlands län har inletts och berör bl.a. de förslag till åtgärder som länsstyrelsen framfört. Jag anser det vara för tidigt att nu redogöra för tänkbara åtgärder, men en fortlöpande samverkan kommer att ske för att man så effektivt som möjligt skall kunna utnyttja de industrioch regionalpolitiska resurser som står till förfogande.

Herr talman! Jag vill först tacka industriministern för svaret på frågan. I höstas meddelade Nyby-Uddeholm att 450 man av arbetsstyrkan vid dess Storforsdivision skulle friställas. Längre tillbaka i tiden arbetade 1 200 man vid Storfors rörverk. Vid tiden för det här meddelandet hade 680 man arbete vid verket. En reducering av arbetsstyrkan från 680 till 230 personer är en kolossalt hård smäll för en kommun av Storfors storlek. Kommunen har f. n. varslade man också om att man skulle lägga ner Blombackaindustrin med ett sextiotal arbetare. De här två industrierna ligger i östra Värmland. Värmland har tidigare drabbats hårt, som vi alla vet, och i det här läget beslöt länsstyrelsen att hos regeringen begära att en aktionsgrupp för östra Värmland skulle tillsättas för att söka möjligheter till sysselsättning. Vi begärde också pengar för att ge gruppen resurser. Industriminister Åslings svar är allmänt hållet liksom de uppgifter som har kommit fram i massmedierna. Jag har ställt den här frågan för att om möjligt få ett mera konkret besked; det är väl ändå det som Storfors behöver. Om Storfors problem kan lösas utan en sådan här aktionsgrupp kan det vara lika bra. Jag vet att — och det framgår också av svaret — det förekommer ett intimt samarbete mellan länsstyrelsen, Storfors och departementet. Huvudsaken är att det görs någonting och att det blir ett resultat. Det har varit litet gny i pressen för att man inte fått besked om pengar, som jag nämnde, till aktionsgruppens förfogande. Vi har förut fått en del pengar till länsstyrelsen, men om Värmlands besvärliga problem fortsätter bör vi väl, herr industriminister, också kunna ha möjligheter att komma tillbaka och diskutera möjligheten att få mera pengar. Jag har läst i pressen att man från industridepartementet skulle kunna betala vissa konsultinsatser för att ta fram arbetsmöjligheter. Jag vill bara fråga: Är detta riktigt? Jag vet också att departementet har sagt att vi skulle kunna ta kontakt med trygghetsrådet. Det har framgått av pressen. Är detta riktigt? Storfors kommun förhandlar med Nyby-Uddeholm för att få överta de tomma fabrikslokalerna. Det är stora fabriksytor som kan bli lediga, och där finns också kontorslokaler, som tillsammans kan ge möjligheter till annan sysselsättning. Om förhandlingarna går i lås skulle Storfors vilja använda den miljon kronor, som Storfors fick från det anslag på 12 miljoner som riksdagen beviljade i fjol. Kan Storfors då använda den miljonen till iordningställande av industrilokaler för annan verksamhet i de lokaler som redan finns? Det skulle ju vara fel att icke utnyttja sådana lokaler som redan finns. Om jag har blivit rätt informerad har AMS också tillstyrkt detta. Storfors arbetar också för att få en skyddad verkstad för ett femtiotal personer. Jag vill fråga: Kan industriministern möjligen stödja det förslaget? Det var många frågor, men jag hoppas jag skall kunna få svar på dem.

Herr talman! Först och främst vill jag bekräfta att överläggningar pågår mellan länsförvaltningen i Värmland och industridepartementet. Jag är överens med landshövdingen om att vi i det sammanhanget bör prioritera insatserna för Storfors, men diskussionerna som pågår har naturligtvis omfattat insatser i hela länet. Vi försöker klargöra vad länsmyndigheterna själva kan göra genom att disponera tillgängliga anslag och resurser och vad departementet bör bidra med. Vi har ju god erfarenhet av den typen av samarbete med de värmländska länsmyndigheterna. Vi gav i slutet av fjolåret ett speciellt anslag om 12 milj.kr. till Värmland för industriutveckling och för byggande av industrilokaler samt för rådgivningsverksamhet. Det är en betydande aktivitet som utvecklas redan med dessa insatser. Vi är nu som sagt beredda att fortsätta detta arbete. Vi diskuterar alltså hur man skall tillgodose de önskemål som framförts om ett speciellt värmländskt investmentbolag. Jag hoppas man skall kunna hitta lösningar, förhoppningsvis tillsammans med det enskilda näringslivet. Vi funderar också på hur man skall på bästa sätt disponera länsstyrelsens resurser. Som svar på flera av de frågor Bertil Jonasson ställde kan jag säga att vi är beredda att diskutera vilka förstärkningar av länsstyrelsens medelsresurser som är möjliga. Sedan håller vi på med olika konkreta företagsprojekt. Det gäller inte direkt denna region, men jag vill påpeka att lösningen av Åmotforsproblemet är betingad av den aktivitet som industridepartementet har utvecklat. Vi har också akuta företagsproblem i Storfors, som vi nu är i färd med att lösa.

Herr talman! Jag är tacksam för de ytterligare synpunkter som industriministern har framfört. Han svarade däremot inte på min fråga om den här miljonen, men det var kanske underförstått att man skulle få använda den. Jag fick inte heller svar på frågan om Storfors skulle kunna få den skyddade verkstaden. Storfors har arbetat hårt för att få dit exempelvis Marabou. Det skulle ha givit en hel del sysselsättning. Storfors kommun har också varit i kontakt med Monark och haft resonemang om att få dit en del tillverkning. Vi lyssnade nyss på en debatt om SAKAB -— man vill inte ha SAKAB i Närke. Däremot har Storfors sagt att man gärna vill ta emot SAKAB. Det bevisar att man i Stofors verkligen anstränger sig för att lösa problemen. Jag hoppas att industriministern stöder eventuella förslag som kan komma upp. Om de inte går att genomföra kan det tänkas att det finns andra förslag. Industriministern nämnde speciellt vad som har gjorts i Åmotfors. Det är väldigt bra att pappersbruket och Rasco i Åmotfors nu synes kunna lösa sina problem. Det var ett bra initiativ från industriministern och industridepartementet, för vilket jag tackar. Jag hoppas att sådana initiativ kan komma från departementet även när det gäller Storfors.

Herr talman! Lennart Pettersson har ställt följande frågor till justitieministern: 1. Avser statsrådet att vidta åtgärder för att närmare klarlägga de regler 2. Om dessa klarlägganden inte skulle leda till att de krav som ställs kan uppfyllas, är då statsrådet beredd att föreslå riksdagen ändring i sekretesslagen? I den inledande förklaringen till frågorna hävdar Lennart Pettersson att den nya sekretesslagen har lett till stora problem inom sjukvården. Det kan enligt hans mening inte vara riktigt att anhöriga och polis skall förvägras rätt att få veta om exempelvis en person efter en olycka ligger intagen på sjukhus. Det kan inte heller vara meningen, hävdar han, att sekretesslagen skall tolkas så att sjukhusen skall kunna bli ett gömställe för personer som har gjort sig skyldiga till brott. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågorna. Den nya sekretesslagen är resultatet av ett ovanligt långt och grundligt lagstiftningsarbete. Lagen innehåller 130 paragrafer och berör de flesta myndigheterna i vårt land. Det är därför naturligt att lagens ikraftträdande vid årsskiftet väcker uppmärksamhet. I frågan uppmärksammas en enda punkt i det omfattande lagverket, nämligen sjukvårdssekretessen, närmare bestämt anhörigas och polisens möjligheter att få uppgifter från sjukhusen. Sjukvårdssekretessen innebär att uppgifter om en patient på ett sjukhus är hemliga, om det inte står klart att uppgifterna kan lämnas ut utan att patienten eller någon honom närstående lider men. Det kan inte vara till men för en person som har råkat ut för en olycka eller som har försvunnit från hemmet att hans anhöriga får veta att han finns på ett sjukhus. Detsamma gäller i allmänhet, om samma upplysning lämnas till polisen. Det är naturligtvis en känsligare fråga, om polisen skall få upplysningar t.ex. om en misstänkt person som frivilligt har sökt vård på ett sjukhus. Har polisen fri tillgång till sådan information, kan ju människor dra sig för att söka sjukhusvård. Jag vill emellertid betona att den nya sekretessregleringen inte innebär någon ändring i bestämmelserna om förundersökning i brottmål. Samma regler som tidigare gäller alltså för polisens rätt att på ett sjukhus t.ex. förhöra en patient eller att söka efter en misstänkt som skall gripas. Den nya sekretesslagen tycks i inledningsskedet ha vållat vissa problem vid tillämpningen på en del sjukhus. Jag tror dock att det efter en tid kommer att utbildas en förnuftig praxis så att problemen försvinner. Det har redan i ganska stor omfattning lämnats information om den nya lagen, och det kan naturligtvis visa sig att ytterligare information behövs. Enligt vad jag har inhämtat är man inom socialstyrelsen i färd med att arbeta ut allmänna råd om lagens tillämpning.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Petri för svaret. Det är bra att socialstyrelsen nu är i färd med att utarbeta allmänna råd för sekretesslagens tillämpning inom sjukvården. Sådana behövs sannerligen. Det är också utmärkt att statsrådet, enligt svaret, inte har låst sig i frågan utan är beredd att ändra i sekretessreglerna, om nuvarande problem kvarstår. Jag tolkar i alla fall svaret på det viset. Det bästa med den nya sekretesslagen när det gäller sjukvården är att den skärper skyddet för patientens integritet vid hanteringen av sjukjournaler och uppgifter om patientens personliga och sociala förhållanden. Vad som däremot har ställt till en hel del problem och också har föranlett min fråga är den osäkerhet som den nya lagen har skapat för sjukhuspersonalen när det gäller utlämnandet av uppgifter om huruvida en person ligger på sjukhus eller ej. Som lagtexten har tolkats tvingas sjukhuspersonalen nu i varje enskilt fall till en individuell bedömning av om man över huvud taget skall tala om huruvida patienten i fråga finns på sjukhuset eller ej. Finns det anledning anta att patienten skulle lida men av utlämnandet av sådan uppgift, skall personalen hålla inne med uppgiften. Det spelar uppenbarligen ingen roll om det i detta sammanhang är fråga om stort eller litet men. En mängd svåra frågor och avvägningsproblem uppstår därmed för sjukhuspersonalen. Som exempel kan anföras följande: Skall en person som inte är släkting ha rätt att få veta om en person är på sjukhuset eller ej? Måste jag på något sätt kontrollera identiteten hos den person som ringer och utger sig för att vara anhörig? Var går gränsen för polisens rätt att få reda på om en person finns på sjukhuset? Hur kan jag, även om personen som ringer troligen är anhörig, veta att jag inte genom att lämna ut namnet i sekretesslagens mening tillfogar patienten skada? Mot bakgrund av alla dessa oklarheter, och många fler, som uppenbarligen ligger inbyggda i sekretesslagen och med hänsyn till det straffansvar som också finns där, är det kanske inte så underligt om sjukhuspersonalen tar det säkra för det osäkra och i många fall vägrar att lämna ut namnuppgiften. Detta orsakar i värsta fall ängslan och oro i onödan hos anhöriga och kanske också ett stort pådrag hos polisen. Det är viktigt att statsrådet Petri och justitiedepartementet inom ramen för de författningsmässiga möjligheterna nu gör vad man kan för att skapa schablonmässiga regler för utlämnandet av så i grunden banala uppgifter som namnet på patienter. Framför allt bör statsrådet verka för att vi får behålla den öppna och odramatiska attityd när det gäller patienters namn som vi hade före införandet av den nya sekretesslagen. Jag vill avsluta med att fråga: Är statsrådet beredd att verka i den andan?

Herr talman! Jag är glad att Lennart Pettersson har ställt denna fråga, då det har givit mig möjligheter att klara ut en hel del missförstånd som har förekommit i debatten. Bakgrunden till att man införde de nya sekretessreglerna var delvis att de gamla var minst sagt oklara. Jag tror att det är värdefullt att vi nu har fått en debatt och att vi kan få till stånd en vettig tillämpning av lagen. Det finns ingenting i den nya regleringen som hindrar användandet av sunt förnuft. Vi hoppas att det skall kunna användas också i dessa sammanhang. De anvisningar som socialstyrelsen nu håller på att arbeta fram kommer troligen att vara till nytta. Det kan inte hjälpas att sjukhuspersonalen får en hel del svårigheter. Men det beror i stor utsträckning på att problemen är så här svåra. Det är lika självklart att man skall ge uppgifter till anhöriga när det gäller olyckor som att vissa personer som ligger på sjukhus har behov av att få sin integritet bevarad och att uppgifter om dem inte lämnas ut. Jag tror som sagt att de här anvisningarna kommer att vara till nytta. Jag lovar att vi med uppmärksamhet skall följa frågan i framtiden.

Herr talman! Statsrådet sade att de gamla sekretessreglerna var otillfredsställande och att det därför var nödvändigt med en ändring. Jag kan dock konstatera att när det gäller frågan om uppgivande av namn på patient tycks det inte ha förekommit några större klagomål, utan det verkar ha fungerat bra. Det är det som har ställt till problemen nu. Däremot är vi helt överens i frågan om hanteringen av sjukhusjournaler och inträngande personliga uppgifter om personer som ligger på sjukhus — där var den gamla sekretesslagen otillfredsställande. Det viktiga är att man har rättat till det. Det vore också väldigt bra om man fick möjligheter att på ett förnuftigt sätt lösa den stora mängdfrågan inom sjukvården, nämligen frågan om de grundläggande namnuppgifterna för alla patienter som passerar in och ut genom sjukhuset. Klarar man inte att få fram rimliga schablonregler på det här området tror jag att man ställer anhöriga, sjukhuspersonal och många andra inför en mycket besvärlig situation.

Herr talman! När det gäller de gamla reglerna förhöll det sig så — det kanske inte är bekant ens för alla inom sjukvårdssektorn — att de var både komplicerade och motsägelsefulla. De gamla reglerna skilde mellan tre olika fall. För det första var det regeln om tystnadsplikt för uppgifter som t.ex. en läkare eller en sjuksköterska fått i förtroende. För det andra fanns en regel som förbjöd sjukvårdspersonal att obehörigen uppenbara vad den i övrigt hade fått veta om någons hälsotillstånd eller personliga förhållanden. I båda dessa fall kunde sekretessen emellertid brytas av en föreskrift om uppgiftsskyldighet i lag eller annan författning. Enligt den tredje regeln i den gamla sekretesslagen föreskrevs sekretess för uppgifter i allmänna handlingar, främst sjukjournaler. Sådana handlingar kunde emellertid enligt lagen lämnas ut om, med hänsyn till det ändamål för vilket utlämnandet åstundas och omständigheterna i övrigt, trygghet kan anses vara för handen och det ej kommer att missbrukas till skada för eller förklenande av den, vilkens personliga förhållanden i handlingen avses, eller för hans nära anhöriga. : Det var alltså en ganska krånglig reglering, och det fanns verkligen skäl att nu se över den.

Herr talman! Vi skall kanske inte diskutera den gamla sekretesslagen mera. Nu har vi en ny lag, och låt oss gemensamt se till att den kommer att fungera bra. Det finns problem när det gäller tillämpningen — kanske för lång tid framöver om det inte vidtas åtgärder. Jag vill peka på detta genom att citera några sjukhuschefer, som har uttalat sig i frågan. En säger: ”Det kan inte vara en lags mening att bekanta och blomsterbud stoppas vid sjukhusgrinden.” En annan säger: ”Vi lämnar inte ut en enda uppgift. Om patienten inte gett sitt medgivande går det inte att få det minsta besked hos oss längre.” En tredje säger: ”Lagtexten ger utrymme för vissa tolkningar, men i princip lägger den munkavle på sjukvården.” En fjärde säger: ”Som den är skriven finns det inte en chans att följa den.” En femte säger: ”Vi försöker tolka lagen så frikostigt som möjligt.” En sjätte säger: ”Jag har faktiskt inte brytt mig om den nya sekretesslagen. Den kan troligen tillämpas olika.” Det är alltså överläkare och professorer som uttalar sig. Hur i Herrans namn skall vanliga sjukhusanställda kunna sortera i den här djungeln? Jag tror alltså att vi inte skall bagatellisera problemen på det här området utan i stället ta itu med dem.

Herr talman! De citat som vi nyss hörde bekräftar en gammal erfarenhet, nämligen att man inte kan informera nog mycket. Flertalet av citaten visar ju att de som fällt yttrandena inte har satt sig in i vad saken gäller. Vi skall emellertid fortsätta att informera. Jag tror att Lennart Pettersson och jag är helt överens om att det behövs fortsatt information och fortsatt arbete för att vi skall nå en rimlig avvägning och lämpliga regler på det här området.